Herr talman! Jag kan försäkra Thage Peterson att alla de socialdemokratiska förslagen studeras omsorgsfullt. En del är användbara, en del är inte riktigt lika användbara. När det gäller tekopolitiken är jag kanske inte så 35 imponerad av den socialdemokratiska oppositionspolitiken. Det finns en rad förslag, men de är inte speciellt väl koordinerade. Vi vet t.ex. inte vilka handelspolitiska synpunkter som socialdemokratin har på tekopolitiken. När det gäller att öka anslagen och subventionerna till tekoindustrin är det ingen tvekan om var socialdemokratin står, men problemet med ökade subventioner är ju att man också skapar ett ökat beroende av statliga insatser hos de företag som finns i branschen. Äldrestödet har visat sig verkningsfullt, men man måste ändå se statliga insatser av den karaktären som någonting temporärt. Man måste sätta in de åtgärderna för att höja konkurrenskraften på sikt. Man kan ju inte gå in med åtgärder som på något sätt skall ersätta en ekonomisk politik, som skall öka hela näringslivets konkurrenskraft. Förvisso är LKAB ett statligt företag, och förvisso har vi idéer om hur LKAB skall skötas. Förvisso diskuteras också sådana idéer, men framför allt är det ju regeringens och riksdagens uppgift att ha en mera långsiktig strategi för LKAB, för malmfältskommunerna och för Norrbotten. Och för första gången i svensk politisk historia har vi nu utvecklat den strategin: 1. En rekonstruktion för ett aggressivt, funktionsdugligt LKAB, med hård inriktning på den europeiska malmmarknaden. 2. Ett investeringsprogram som höjer aktiviteten i norrbottniskt näringsliv och innebär en diversifiering av näringslivet. 3. Utarbetande, förhoppningsvis i parlamentariskt samförstånd, av en långsiktig utvecklingsplan, i första hand för malmfältskommunerna men också för Norrbotten totalt, där de nya energireserverna på Nordkalotten måhända kommer att spela en central roll. Det är den strategi vi har utvecklat, och där är rekonstruktionen av LKAB av avgörande betydelse. Så till SSAB. Jag har inte alls anledning att hänvisa till att energiministern har ett ansvar för SSAB-uppgörelsen. Jag bara konstaterade fakta: Vattenfall, som är ett statligt verk men som har en fristående ställning och som självmant och utan regeringens direktiv har bedrivit sina förhandlingar om övertagande av Gränges kraftrörelse, träffade avtal med Gränges innan ens samtalen om SSAB:s rekonstruktion började med de privata intressenterna. Sedan kan man då diskutera Vattenfalls uppgörelse med Gränges utifrån affärsmässiga synpunkter, och det har jag ingen anledning att göra här. Jag utgår ifrån att Vattenfall har kompetens att avgöra vad som är rimligt i en sådan uppgörelse. Eftersom vi från industridepartementets sida ville ha helhetsbilden klar för oss, blev avtalet sedan vilande till dess att vi hade träffat uppgörelsen beträffande SSAB:s rekonstruktion. Men det är så att säga en helt annan sak.
Herr talman! Jag har då äntligen fått industriministern dithän att han nu sagt sig vilja se till att inte Eiser äventyras utan att Eiserkoncernen skall finnas kvar och utvecklas. Jag kan tillägga att industriministern har en lång väg att gå därvidlag, därför att det finns ett beslut i riksdagen att vi skall ha en Nr 48 nivå på den svenska tekoproduktionen som svarar mot 30 96 av behovet. Torsdagen den Det är ett av de riksdagsbeslut som regeringen fullständigt har nonchale 10 december 1981 rat. Vi är i dag nere i en svensk egen tekoförsörjning på ungefär 15 96. Så det är hög tid att industriministern, handelsministern och regeringen i övrigt Kapitaltillskott börjar att arbeta för tekoindustrins utveckling och för att komma upp i en ökad andel svenska produkter i fråga om vår försörjning med tekovaror. Jag hoppas nu bara, herr talman, att inte industriministern i den sista repliken tar tillbaka sitt uttalande, för sedan har jag ingen replikrätt, enligt riksdagens regler. Låt mig sedan ta upp en gammal försyndelse av industriministern som jag vet att han inte gärna vill bli påmind om. Han och ingen annan träffade den första SSAB-uppgörelsen. Medan samhället då tvingades bära hela den finansiella bördan, fick de privata ägarna sin apportegendom övervärderad och kunde behålla de mest värdefulla bitarna utanför det nybildade gemensamma bolaget. Så skedde just med kraftresurserna, dvs. den kraft som Gränges nu har sålt till Vattenfall och till regeringen. Detta skedde trots att det fanns en naturlig koppling till stålverksamheten. För denna kraftverksamhet erhåller Gränges nu ett mycket kraftigt överpris. Stark kritik mot denna affär har framförts — det vet industriministern — från flera håll, bl.a. från Svenska kommunförbundet. Detta är en högst anmärkningsvärd affär också av en annan orsak, nämligen den att riksdagens majoritet tidigare har beslutat att övervinster på vattenkraftsproduktionen skall indras genom beskattning. Nu arbetar en statlig utredning med frågan om hur detta skall ske. Regeringens köp av Gränges innebär ju i praktiken att Gränges får ersättning för dessa övervinster samtidigt som riksdagen genom sitt beslut har markerat att dessa vinster borde tillfalla samhället. Detta är en förvånande uppläggning av förhandlingarna. I slutet av sitt inlägg kommer industriministern med den verkliga brasklappen. Alla vet om, Gränges förhandlare, industridepartementets förhandlare, nämligen att man bakade ihop de här affärerna. Detta skedde därför att man ville ha en helhetsbild, säger industriministern. Man lät Vattenfallsavtalet vila allt medan industriministern kunde sköta sina förhandlingar med Grängesbergsbolaget. Nu säger visserligen industriministern: Detta är en helt annan affär. Till det skulle jag vilja säga att hela denna affär är en högst besynnerlig affär.
Herr talman! Eisers problem kommer alltså upp till behandling, som regeringen ser det, i samband med behandlingen av budgetpropositionen under våren. Vi får då tillfälle, hoppas jag, att diskutera den frågan vidare. Försörjningsberedskapen med tekovaror är en viktig fråga. Där har den internationella marknadsutvecklingen och prisutvecklingen spelat oss ett spratt enligt min uppfattning. Vi får anledning att i senare sammanhang återkomma till den frågan också. 37 Sedan tar Thage Peterson upp vad han kallar en gammal försyndelse, den gamla SSAB-uppgörelsen. Det är ganska intressant att han talar om en gammal försyndelse. Jag vill då, i den samförståndsanda som trots allt präglar den här debatten, säga: O.K. — om det är en gammal försyndelse från min sida har den trots allt riksdagsmajoritetens odelade accept. Uppgörelsen med SSAB hade ju en bred riksdagsmajoritet bakom sig, och jag hoppas att detsamma skall bli fallet nu. Att detta karakteriseras som en försyndelse tar jag alltså med visst jämnmod. Det var en affärsmässig uppgörelse utifrån de förutsättningar som förelåg under de ytterligt krisartade år för svensk industri, i synnerhet för stålindustrin, som vi då upplevde. Förvisso kan mycket sägas om den uppgörelsen. Och ingen är ofelbar. Men det var en uppgörelse som var möjlig att uppnå med tanke på de mål som vi hade angivit, dvs. att rädda i varje fall ett stort internationellt känt svenskt företag från konkurs och att hitta en väg för att så snabbt som möjligt ta tag i strukturarbetet. Som sagt stödde riksdagsmajoriteten inkl. Thage Peterson den uppgörelsen när vi kom till kammaren med den. När det sedan gäller koordineringen av Gränges vattenkraftsaffär med Vattenfall och SSAB-uppgörelsen, som vi nu går att besluta om, säger Thage Peterson att vi bakade ihop de här affärerna. Vi ville ha en översiktlig bild av våra affärsmässiga relationer med de enskilda intressenterna, och därför var det ändamålsenligt att låta det preliminära avtal, som redan då var träffat av Vattenfall, vila till dess vi hade sett hur uppgörelsen beträffande stålet utföll. Det kan inte vara något fel, Thage Peterson, att även staten i sina relationer med enskilda företag har en viss affärsmässig syn på uppgörelser. Detta gjorde det nödvändigt med den här koordineringen. Märkvärdigare var det inte.

Herr talman! I den proposition med vidhängande motioner som behandlas i näringsutskottets betänkande här i dag ges ytterligare ca 3 miljarder av skattemedel till förlustföretag. Till detta bör läggas åtminstone en del av den dryga miljard som Vattenfall betalar för Gränges kraft. Den uppgörelsen kan knappast betecknas som affärsmässig — här håller jag med Thage Peterson. Den innehåller i själva verket ett betydande element av dold subvention. Från moderat håll beklagar vi att selektiva stödåtgärder i så hög grad kommit att dominera näringspolitiken under 1970-talet. Resurserna har därmed undandragits den utvecklingsdugliga delen av näringslivet. De stora stödinsatserna till förlustföretagen har också medfört snedvridningar i konkurrensen, bidragstänkande i näringslivet och snedbelastning av kapital Som deltagare i två trepartiregeringar är vi moderater naturligtvis också Nr 48 medansvariga för de beslut som fattats. Jag tror dock jag vågar säga, att man Torsdagen den på moderat håll i många fall arbetat för alternativa lösningar. 10 december 1981 Vad gäller de aktuella kapitaltillskotten till LKAB och SSAB kommer mina moderata kolleger Karl Björzén och Per Westerberg att redovisa vår Kapitaltillskott inställning. till vissa statliga Grunden för en positiv utveckling för näringslivet och för trygga jobb är en företag, m.m. sund och företagsvänlig ekonomisk politik. Det går aldrig att med statliga subventioner rätta till vad som brister i detta hänseende. En stor del av industristödet har införts i syfte att förbättra den regionala balansen i vårt land. Kortsiktigt har stödet också bidragit till att hålla uppe sysselsättningen. Men som industristödsutredningen påpekar i sitt nyligen avgivna betänkande innebär det också ”att man i de aktuella regionerna ytterligare försämrar de långsiktiga förutsättningarna för en balanserad utveckling”. Medan industristrukturen i andra landsdelar utan statsingripanden successivt anpassas till ändrade förutsättningar, medverkar industristödet till att en redan otidsenlig struktur bevaras i stödregionerna. ”Avveckling av konkurrenssvaga verksamheter är i många väsentliga avseenden en förutsättning för utveckling av konkurrenskraftiga nya verksamheter”, säger industristödsutredningen. Utredningen menar vidare att de negativa effekterna på sysselsättningen av en konkurs ofta överskattas.

Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 1 i näringsutskottets betänkande 13. I propositionen berörs också utvecklingen för Statsföretagsgruppen som helhet. Propositionen skildrar läget för Statsföretag som bekymmersamt. Till detta kan bara sägas att situationen blivit än värre sedan propositionen skrevs. Frågan är helt enkelt i dag hur länge Statsföretags kassa räcker. Jag delar Thage Petersons uppfattning att det är ganska anmärkningsvärt att industriminister Nils Åsling inte med ett ord i sitt huvudanförande berör Statsföretagsgruppen och att han i sina repliker här i kammaren behandlar dessa problem så flyktigt och bara hänvisar till att han skall återkomma till riksdagen. Vi vet att t.ex. ASSI är i trängande behov av pengar. Utvecklingen under nästa år kan också förutses bli ytterligt dyster, och det finns anledning att fråga sig om ASSI kan hamna i en situation som innebär likvidationsplikt. Eiser och Beroxo är också i trängande behov av pengar. I KABI:s balansräkning finns kortfristiga skulder till Statsföretag på 200 milj.kr. Mest anmärkningsvärt med Statsföretags nuvarande situation är det faktum att det inte bara är problembranscherna gruvor och järn som går 89 dåligt utan i förskräckande grad också verksamheter som av Statsföretag självt klassats som tillhörande verksamheter under normala affärsbetingelser. Här måste jag säga att jag blev litet förvånad över Thage Petersons uppgift att två tredjedelar av Statsföretagsgruppen skulle bestå av lönsamma företag. Jag undrar om Thage Peterson har läst Statsföretags delårsrapport för januari-augusti 1981 och tittat på den sorgliga raden av minustecken framför resultaten för de bolag som så att säga klassats som ”verksamhet under normala affärsbetingelser”.

Jag menar, herr talman, att de nya förlustsiffrorna från Statsföretagsgruppen visar på avgörande svagheter i denna grupps sätt att fungera. Ursäkter kan inte heller sökas i brist på tillgång till kapital. Som framhålls i industriministerns proposition har investeringarna i Statsföretagsgruppen under 1970-talet legat på en nivå som varit två till tre gånger högre än i övrig industri — kanske en kommentar till att det inte bara är investeringar som ger god utveckling. Via riksdagen har Statsföretag från 1971 och fram till nu fått tillskott på drygt 9,3 miljarder kronor. De många problemföretagen i Statsföretagsgruppen, där såväl skogsföretag som läkemedelsindustri i fråga om resultat på ett markant sätt avviker från resp. bransch i övrigt, föranleder endast en slutsats: staten bör inte driva företag annat än i yttersta undantagsfall, t.ex. när regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska skäl så kräver. Det tycks vara oerhört svårt för de statliga företagen att nå den effektivitet och den affärsmässighet som präglar enskilt ägda företag. Vi kan också se av 1970-talets erfarenheter att statligt ägande av företag inte bidrar till den industriella förnyelse som vårt land så väl behöver. I stället har vi år från år fått bevittna hur statlig företagsamhet kostar statskassan stora pengar och drar resurser från den utvecklingskraftiga delen av industrin. Det är hög tid för statsmakterna att ange nya och mera verklighetsanpassade riktlinjer för Statsföretagsgruppens verksamhet. Den utredning om de statliga företagens organisation och framtida ägarförhållanden som tillsattes under den borgerliga trepartiregeringen avlämnade sitt betänkande i december 1978. Sedan dess har ingenting hänt. Frågorna befinner sig fortfarande under beredning, har det hetat i industridepartementet. Jag förstår att det heter så också i dag här i kammaren. Senfärdigheten med att gripa sin an med Statsföretagsgruppens problem kostar skattebetalarna dryga pengar. Från moderat håll har vi länge förordat en rörligare företagsstrategi inom Statsföretagsgruppen. Det skulle bli en väsentlig lättnad för statskassan, om delar av Statsföretagsgruppen kunde försäljas och/eller börsintroduceras. Inför de nya bevisen på Statsföretagsgruppens svårigheter att fungera är det nödvändigt att regeringen skyndsamt utarbetar nya riktlinjer för Statsföretags verksamhet. Vi menar att de bör syfta till en sanering och utförsäljning av de företag som ingår i den s.k. verksamheten under normala affärsbetingelser. Vad beträffar Statsföretags uppgifter gentemot de företag där regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl talar för ett statligt engagemang bör en särskild kommitté med kvalificerade företagsekonomiska experter och med parlamentarisk insyn ges i uppdrag att överväga huruvida Statsföretag är en lämplig organisation för att fullgöra dessa uppgifter. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Margaretha af Ugglas konstaterar, i enlighet med moderata samlingspartiets allmänna filosofi, att satsningarna på problemföretag och problembranscher under den period när svensk industri befann sig i en allvarlig kris innebar att man undandrog resurser från expansiva och utvecklingsbara företag. Det låter bestickande, men det överensstämmer inte med de verkliga förhållandena. Det var inte då någon brist på kapital i näringslivet, och det var heller ingen brist på arbetskraft. Det var inte av den anledningen, att det var brist på resurser, som man från statens sida i så fall skulle ha avhållit sig från att göra vad man kunde för att i socialt acceptabla former medverka till strukturanpassningen. Det var helt enkelt så — och det kunde också moderaterna i regeringen Fälldin nr 1 dagligen konstatera — att man inte hade så mycket annat att välja på, om man ville försöka klara krisens påfrestningar så långt det över huvud taget var möjligt. SNS konjukturgrupp publicerade ju sin rapport häromdagen, och vi kan nu, liksom man gör i rapporten, konstatera att insatserna av den här karaktären räddade mer än 100 000 jobb. Den utslagning som annars hade kommit skulle ha blivit mycket dyrbar. Nu skall det till Margaretha af Ugglas heder sägas att hon i sitt anförande konstaterade att moderata samlingspartiet är medansvarigt för denna politik — för det industristöd som utvecklades under de svåra åren, för den politik som industristödsutredningen analyserat. Det är bra att det sägs här, därför att det uttalande av den nye partiledaren som jag tidigare åberopade har missförståtts och har givit intrycket att moderata samlingspartiet så att säga skulle ta avstånd från den politik som man i regeringsställning var med om att utforma, något som jag självfallet noterat med undran. Sedan säger Margaretha af Ugglas för säkerhets skull att moderata samlingspartiet arbetade för andra lösningar. Ja, det går ju till så i en regering, att meningarna bryts. Förvisso har exempelvis också jag arbetat för andra lösningar i många sammanhang. Men sitter man i regeringen, så har man ett kollektivt ansvar, om man inte reserverar sig till statsrådsprotokollet. Moderata samlingspartiet har medverkat i den industripolitik vi har utformat utan några som helst reservationer. Moderata samlingspartiet är lika ansvarigt för den industripolitik som har utvecklats som något av de andra regeringspartierna. Det är inte fair play av ett parti att försöka ge intryck av någonting annat. Jag hoppas att man från moderata samlingspartiet med den här debatten slutar med försöken att ta avstånd från en politik som man själv bär ansvaret för. Beträffande diskussionen om konkurs som ett medel i omstruktureringen av svensk industri vill jag säga att det hände någonting i mitten på 1970-talet som i ganska avgörande mån förändrade konkursens ”användbarhet” som ett strukturinstrument. Konkurs är naturligtvis alltid vad som till sist står till buds, när ett företag inte kan fullgöra sina åtaganden. Men i och med att man införde en lönegaranti blev konkurserna ofta väldigt dyrbara för samhället. Lönekostnaden är visserligen i och för sig en prioriterad fordran i ett konkursbo, men den ligger så högt upp på skalan att den nästan undantagslöst belastar samhället, som alltså betalar sex månaders lönekostnader i ett konkursbo. Detta innebär också att man under konkurstiden i en fortsatt drift kan arbeta upp den substans som finns i företaget och som övriga fordringsägare sedan skall dela på. I konkursen är alltså staten den givna förloraren. En industriminister måste, som vi sade tidigare, faktiskt också se affärsmässigt på sin uppgift och tillvarata skattebetalarnas intressen. Därför kan man inte på det något vårdslösa sätt som man gör i den allmänna debatten tala om konkursen som det bästa instrumentet. Den är det ibland, men sett ur samhällets synpunkt är detta långt ifrån så självklart som man gör gällande. Margaretha af Ugglas tycker att jag skulle ha uppehållit mig mera vid Statsföretagsgruppen och dess problem. Men jag har hela tiden aviserat att vi återkommer när det gäller Statsföretagsgruppen och dess arbete. Jag är självfallet inte nöjd med utvecklingen inom gruppen. Men jag vill samtidigt, för att tillbakavisa en missuppfattning, säga att statligt ägda företag sköts generellt sett inte sämre än privata. Vad som har varit Statsföretags problem är att det har belastats av ett antal företag i tunga branscher, som under de senare åren har drabbats av betydande kriser. Ingen sade ju att Statsföretag var ett lysande föredöme den tid när LKAB hade en god lönsamhet. Då kan man rimligen inte heller, när företag haft stora problem som är beroende av andra omständigheter, döma ut de statligt ägda företagen, som Margaretha af Ugglas gör, och säga att de är sämre skötta. Det är de inte. Företagsledningarna i de statliga företagen svarar väl emot genomsnittet för andra, privatägda grupper av företag när det gäller kompetens och duglighet. Det är inget som helst tvivel om detta. Men Statsföretagsgruppens ”mix” av företag gör ju att gruppen mer än andra och på ett annat sätt tyngs av förpliktelser. Vi kommer tillbaka med en genomlysning av Statsföretag och med förslag till hur Statsföretags framtid skall se ut. Att den Söderska utredningen ännu inte har föranlett några genomgripande förslag kan möjligen också bero på den omständigheten att den lades fram 1978. Vi hade en regeringskris 1978, och vi hade ett val 1979. Över huvud taget har de här frågorna inte kunnat drivas i den takt som önskvärt vore. Det är egentligen bara en sak som har realiserats av Gunnar Söders förslag, och det är flyttningen av LKAB:s kontor till Luleå, vilket i och för sig är bra. Men iden proposition som kommer att läggas fram till våren återkommer vi till de förslag som Gunnar Söder presenterade i sin utredning.
Fru talman! Jag är inte säker på att SNS-ekonomerna skulle hålla med industriministern om att ca 20-30 miljarder kronor i stödpengar till förlustföretag inte kostar samhället någonting. När industriministern skildrar situationen inom svensk samhällsekonomi, får man en känsla av att det har varit en ständig lågkonjunktur i det här landet under den tid som industriministern har varit industriminister, alldeles som om det skulle ha vimlat av lediga resurser överallt. Så illa har det väl ändå inte varit. Ett och annat år har väl varit litet bättre. Då har det kanske varit en viss brist på resurser och en viss möjlighet för anställda att flytta över från förlustföretag till företag som har en riktig framtid. Ja, industriministern, koalitionsregerandet kräver offer. Jag tycker mig dock ha hört industriministern själv uttrycka missbelåtenhet med t.ex. varvsstödet. Industriministern är naturligtvis medansvarig även i det sammanhanget. Om jag skall nämna ett konkret exempel på avvikande ståndpunktstaganden från moderat sida, kan väl NCB nämnas. Jag tror mig också ha förstått att när det gäller tillkomsten av SSAB hade såväl folkpartiet som moderaterna en något annan inställning än industriministern. Beträffande Statsföretagsgruppen tycker jag faktiskt att det inte är mer än riktigt att den frågan tas upp i detta sammanhang. Får jag påminna industriministern om att 1981 års redogörelse för de statliga företagen ju också har lämnats till den här kammaren. I det sammanhanget valde vi emellertid att ta debatten om Statsföretagsgruppen nu i dag. Jag tycker att vi gott kan göra oss till tolk för oroliga skattebetalare. Hur dryg blir notan som kommer i vår, herr industriminister? Har Statsföretag så kolossalt kompetenta företagsledningar — det vore väldigt bra om industriministern hade rätt på den punkten —, måste det ju vara det statliga företagets strukturella miljö som gör det så mycket svårare att uppnå lönsamhet. Se på delårsrapporten. Jag undrar om inte AB Kabi är nästan det enda läkemedelsföretag i världen som går med förlust. Säker är jag inte, men många finns det inte, herr industriminister.

Fru talman! Jag menar självfallet inte att de noga räknat 25 miljarder kronor som under den här tiden satsades på industristöd inte märktes. Men vad kostade alternativen? Vad kostar utslagningen på arbetsmarknaden av kanske 100 000 män och kvinnor? Det vet vi - utslagningen kostade bara 1980 20 miljarder kronor, de sociala och industristrukturella problemen att förtiga. Jag menar att det besvärande med den moderata agitationen — i varje fall utanför denna kammare — är att man inte på något sätt försöker ge en rättvisande bild av det industristöd som man varit med och beslutat om. Jag syftar på den atmosfär i vilken besluten fattades, vilka alternativ som fanns, vilka sociala konsekvenser det haft och vilka konsekvenser det haft för möjligheterna att nu när konjunkturen har vänt återkomma med kraft på exportmarknaden. Låt oss få en något mera nyanserad debatt. Gå inom moderata samlingspartiet inte er väg ut i öknen, som ni nu håller på att göra när det gäller näringspolitiken. Det kommer ju också ett liv efter detta. Beträffande varvsstödet sade Margaretha af Ugglas att jag har uttryckt mitt missnöje, och visst har jag det. Jag har absolut inte sagt att jag inte är beredd att ta mitt ansvar. I och för sig har jag inte heller redovisat de förhandlingar som fördes inför t.ex. den stora varvspropositionen 1978, som till följd av regeringskrisen aldrig kom att framläggas. Därvidlag hade jag ju problem med vissa partier när det gällde accepterandet av nedläggningen av ett par storvarv. Om NCB är det förvisso mycket att säga. 1979 förespråkade jag ju beträffande de skogskooperativa företagen en annan lösning, som inte innebar ett förstatligande. Men när staten hade fått sitt ägarengagemang i NCB, var vi ju tvungna att behandla NCB som andra statliga företag, där man inte kan vältra över ansvaret på andra intressenter. Staten måste ju ta sitt ägaransvar. När man från moderatledningens sida fronderade, fanns det ju inga sakliga skäl utan det var betingat av ganska anmärkningsvärda partitaktiska spekulationer. Men detta tillhör nu historien, varför jag inte skall fördjupa mig i det. Beträffande Statsföretagsgruppen vill jag säga att jag i dag inte kan precisera vilka anspråk som gruppen kan komma att ställa. En sak kan jag emellertid försäkra Margaretha af Ugglas, nämligen att vi kommer att ställa mycket hårda krav när det gäller åtgärder, bl.a. beträffande den företagsekonomiska styrningen inom gruppen, som inte har fungerat tillfredsställande. Vi kommer att med största noggrannhet granska de förslag till ekonomisk rekonstruktion som vi har beställt av gruppens ledning. Den dagen förslagen föreligger, och då vi har en proposition för behandling här i kammaren, kan vi kanske återkomma och föra en mera meningsfull debatt än i dag.
Fru talman! Det är den sociala verkligheten som även vi moderater talar om. Vi menar att en trygg social verklighet endast kan baseras på ett lönsamt och produktivt näringsliv. Jag tycker att den här debatten är viktig att föra också av den anledningen att man ju kan lära sig någonting både av begångna fel och av framgångar. Är det ändå inte så, herr industriminister, att den här industristödsutredningen är värdefull, därför att den diskuterar de medel som har använts i syfte att nå ett i och för sig mycket viktigt mål, nämligen att trygga sysselsättningen. Men man tryggar i längden aldrig sysselsättningen genom subventioner till branscher som har en mycket osäker framtid. Det är. NF 48 det som jag tycker det är väldigt viktigt att diskutera. Torsdagen den Statsföretagsgruppen återigen. Hur länge räcker pengarna? Per Sköld 10 december 1981 sade inför utskottet att de kanske räcker till halvårsskiftet juni-juli 1982, om inte utvecklingen i några av våra tunga dotterbolag blir mycket mer Kapitaltillskott ogynnsam. Jag skulle nog här i kammaren våga säga att utvecklingen i t.ex. till vissa statliga ASST blir föga gynnsam under nästa år.
Fru talman! Får jag avslutningsvis säga att vi ju återkommer till den här debatten om Statsföretags rörelseresultat och utveckling. På grund av riksdagens insyn i de statliga företagen är det ju möjligt för riksdagens ledamöter att fortlöpande följa verksamheten. Men när det gäller att precisera gruppens eventuella anspråk, de organisatoriska förändringar som kan komma i fråga osv., kan det rimligen inte vara meningsfullt att föra en debatt förrän det föreligger ett förslag. Så hanterar man ju rimligen inte heller andra företag. Man får väl ändå anse att man skall behandla statligt ägda företag utifrån samma premisser som dem som gäller för andra företag. Jag förmodar att Margaretha af Ugglas har en viss förståelse för detta. Får jag sedan beträffande industristödsutredningen säga att den på många sätt är förtjänstfull. Men den utgår, på samma sätt som en akademisk avhandling, från en modell som vilar på vissa givna förutsättningar. Vad utredningen bl.a. har glömt är det politiska handlingsmönstret. Den har t.ex. glömt vad den politiska majoriteten här i kammaren krävde av staten i form av insatser inom varvsindustrin, vilka ju har tagit över 80 90 av våra industristödsresurser i anspråk. Bl. a. krävde partivänner till Margaretha af Ugglas en större insats från statens sida i det här avseendet. Stödinsatsen på varvsområdet har varit en begränsande faktor. Industristödsutredningen är intressant, eftersom den ger synpunkter på hur det borde vara i det ideala tillstånd när man inte behöver ta hänsyn till de politiska realiteterna. Vad man kan hoppas på — och det är inte bara en from förhoppning — är att riksdagens ärade ledamöter läser utredningen och drar lärdom av den. Det är också viktigt för framtiden att man när det gäller det politiska agerandet inom industripolitiken kan frigöra sig från lokala och regionala bindningar och se problemen i deras större sammanhang. Jag tycker att Thage Petersons inlägg tidigare i debatten vittnade om vilja till samförstånd. Jag tycker att också Margaretha af Ugglas när hon talar om att moderaterna inte undandrar sig sitt ansvar för industripolitiken visar att det finns en vilja till samförstånd. Då borde man också kunna dra de lärdomar som vi med all rätt måste dra av industristödsutredningen och av erfarenheterna från industripolitiken under de svåra åren 1977-1978. Det är ju effekterna av de åren som vi alltjämt arbetar med och har problem med, och det är utvecklingen under de åren som har haft de stora finansiella konsekvenserna.

Fru talman! Storfinansens skugga faller över kapitaltillskotten till de statliga företagen. Det är Gränges som med sina affärer med SSAB och Vattenfall till stor del styr utvecklingen. Som rent barock framstår Vattenfalls affär med Gränges — trots industriministerns invändningar här i dag— om övertagande av vattenkraften för en dryg miljard kronor -— ett rejält överpris. Att denna felaktiga affär kombineras med ytterligare en felaktig insats, nämligen när det gäller SSAB, gör inte helhetsintrycket bättre. Men med en handlingsförlamad regering, en regering som omhuldar storfinansen och som inte har några maktmedel i sin hand, kan det bara sluta på ett sätt: katastrof för det arbetande folket i de regioner som berörs. Hela frågan om kapitaltillskott till de statliga företagen ställs i propositioneninte i relation till vad dessa företag egentligen skall göra. Statens uppgift i denna krissituation har egentligen blivit att sköta värdeminskningen av det överskottskapital och utslagningen av de verksamheter som storfinansen under årens lopp försökt avhända sig. Kapitaltillskotten blir därför i huvudsak moment i en nedskärningsoch avvecklingspolitik. Det gäller såväl LKAB som SSAB. De ägnas inte åt uppbyggandet av nya industrier eller kvalitativt nya sidor av existerande verksamheter — något som skulle ha kunnat fylla den lucka som skapats av privatkapitalets oförmåga att ge svensk industri en framsynt sammansättning. I sin nuvarande roll är staten inte utvecklingens spets utan dess svans. Varken de borgerliga regeringarna eller den tidigare socialdemokratiska regeringen har haft någon annan vision av den statliga industrin än just — svansens. När det gäller LKAB, som är en viktig del i det som behandlas i propositionen, är företagsledningens mål och inriktning att rekonstruera och rationalisera verksamhet som bygger på järnmalmen. De andra mineralen lämnas därhän. Man kan inte komma ifrån att denna inriktning på nedskärning av LKAB ger plats för storfinansens, kanske i första hand Bolidens, möjligheter att agera. Man håller på skilda sätt tillbaka statsföretagsamheten och har också på skattebetalarnas konto givit den privata storfinansen omfattande fördelar i samband med övertagandet av verksamheter. Exempel på detta är SSAB och Gränges. Av SSAB:s Handlingsprogram 1982 framgår med stor tydlighet att man skall minska stålproduktionen. Man skall inte göra några nya investeringar, och man skall genomföra kapacitetsreduktioner. SSAB:s mål är att höja produktiviteten från 160 till 200 årston per anställd. Personalstyrkan skall minskas till 10000 anställda. Inom metallurgin minskas produktionen, kommer det främst att beröra Luleå. Torsdagen den Kravet på fortsatt drift i Grängesbergs gruvor syftar till ett positivt 10 december 1981 kassaflöde senast 1983. Det kan bli nog så svårt att genomföra detta. I Dannemora ställs motsvarande krav avseende halvårsskiftet 1982, som ju Kapitaltillskott Vad får de föreslagna åtgärderna för konsekvenser? Jo, framför allt innebär de att man skall minska arbetsstyrkan från 14 488 anställda vid årets halvårsskifte till 11 000. Man skall alltså avveckla 3 500 arbetstillfällen. Det är denna uppgörelse som industriministern kallar en engångslösning. Vad betyder då detta? Jo, för Domnarvet som hade 5 151 anställda skall man minska arbetsstyrkan med ca 1 200 personer. Vilka problem innebär det för kommunen då man skall minska sysselsättningen med ytterligare så många arbetstillfällen? Antalet arbetslösa är 700, därav 296 ungdomar. 414 personer är i arbetsmarknadsutbildning. Utöver de 1 200 skall alltså alla dessa ha arbete. I Luleå, där man har 4 435 anställda, skall man minska med ungefär 900 personer. Hur ser deras situation ut? Man har 1 645 arbetslösa, i beredskapsarbete 432 och i arbetsmarknadsutbildning 797. Det blir inte lätt att svälja detta. I Oxelösund med 3 596 anställda skall man minska arbetsstyrkan med 600-700 personer. I denna lilla kommun finns det 281 arbetslösa, 56 i beredskapsarbete och 70 i arbetsmarknadsutbildning. Det kommer att ställas oändligt stora krav på de berörda regionerna, och det kommer att skapas enorma problem när SSAB:s Handlingsprogram 1982 skall genomföras. Industriministern sade nyss — han har nu lämnat kammaren och debatten — att insatserna i detta sammanhang uppgår till stora belopp. Men vad kostar det för samhället med den gigantiska utslagning som sker inom SSAB - socialt, regionalpolitiskt och inte minst mänskligt? Det finns vidare en direkt koppling mellan industriministern och handlingsprogrammet, även om denna till viss del har förnekats av socialdemokraterna. Industriministern säger i propositionen att utgångspunkten för beräkningarna av det nödvändiga kapitaltillskottet i SSAB har varit att tillämpliga delar av Plan 81 och Handlingsprogram 1982 skall fullföljas. Han säger sig vara positiv till de åtgärder som ledningen vidtar. Vad innebär det? Jo, det innebär att 3 500 arbetstillfällen skall bort. Då hjälper det inte hur mycket man än trollar med ord. Här lider faktiskt den borgerliga politiken ett fantastiskt nederlag. Och som jag ser det är denna inriktning av Handlingsprogram 1982 ett beställningsarbete från storfinansen, dvs. Gränges. Det framgår också av hela uppgörelsens karaktär. Men värre än att industriminister Åsling gynnar storfinansen är att socialdemokraterna, som genom diverse manövrer under hela SSAB-tiden sagt sig hävda löntagarintresset, nu står helt tomhänta. De accepterar regeringens proposition och godkänner därmed att 3 500 jobb skall bort. Detta är också ett uttryck för hur socialdemokraternas politik kommer att se ut, om de skulle hamna i regeringsställning efter valet 1982. De försvarar ju inte någonstans de 3 500 jobben. Vad hjälper det att riksdagen får en rapport i vår, när jobben försvinner nu. Socialdemokraterna försöker i motion 103 att svära sig fria genom att påstå att de inte godkänner Handlingsprogram 1982 men väl pengarna. Men handlingsprogrammet och dessa pengar har ett samband. Det är detta samband som socialdemokraterna nu inte vill kännas vid. Det gäller dock 3 500 jobb, och det är en omfattande omstrukturering som sker vid SSAB. Och denna engångslösning är på sikt en katastrof. Industriministern sade att det här finns en stor majoritet för denna inriktning. Det skulle då vara de borgerliga partierna och socialdemokratin. Men utanför huset är inte enigheten lika stor. När fackföreningarna fick denna plan, ställde de kravet att inga skulle avskedas. Fackföreningarna sade nej till SSAB-ledningens minimibemanning, enligt vilken man skulle gå ned ända till 11 000 anställda. Facket krävde också att investeringar skulle göras för de redan tidigare övertaliga så att de kunde få ett ordinarie arbete, att anställningsgarantin skulle förlängas till dess att dessa arbetstillfällen ger ordinarie jobb åt alla samt att ägarna skulle tillskjuta ytterligare kapital för att man skulle kunna klara viss förlusttäckning och en del investeringar. De anställda, liksom jag och vpk, tror mer på SSAB-arbetarnas förmåga än på den bedömning som regeringen gör. I takt med utvecklingen och SSAB-ledningens hårdnackade motstånd tvingas fackföreningarna in i skenlösningar. En av dessa är förtidspensioneringen. Det går till på så sätt att man avskedar arbetarna när de har nått en ålder av 58 år och 3 månader. De måste sedan gå arbetslösa i 450 dagar. Efter denna tid, då de har stått till arbetsmarknadens förfogande, blir de förtidspensionerade. Det är klart att det är bra för dem som är utslitna, men även de som vill fortsätta att arbeta blir pensionerade av ”frivillighet” — det är ju inte mycket med denna frivillighet. Facket tvingas in i denna skenlösning för att ungdomarna skall få ett arbete i detta läge. Men kom ihåg, att ingen inom denna gren kommer att pensioneras inom sju år. Ingen naturlig generationsväxling mellan gammal och ung kommer att ske, vilket kommer att medföra enorma problem på dessa orter. I stället för att införa ett investeringsstopp bör SSAB vidta åtgärder för att sysselsätta den nuvarande personalstyrkan. Riksdagen bör därför, som vi har uttryckt det i punkt 5 i motion 99, se till att de investeringsförslag och investeringsidéer som finns hos både SSAB-ledningen och arbetarna kommer upp på riksdagens bord, så att beslut kan fattas. Och det är bråttom — anställningsgarantin går ut den 31 mars 1983. Regeringen föreslår i sin proposition att riksdagen skall godkänna avtalet mellan Gränges, staten och Statsföretag om kapitaltillskott till SSAB på 1,8 miljarder kronor. Gränges betalar 375 miljoner kontant, Statsföretag 575 miljoner kontant och 175 miljoner genom kvittning av fordran. Staten betalar 375 miljoner genom kvittning av fordran. Dessutom lämnar staten och Gränges ett lån på 150 milj.kr. vardera. Avtalet stipulerar även att Gränges skall få sina aktier inlösta med 875 milj.kr. 1991. Det senare är ju Nr 48 närmast en skandal. Torsdagen den SSAB behöver ett kapitaltillskott. Förlusten för de första månaderna i år 10 december 1981 är så stor som nästan 1 miljard kronor. Orsakerna är främst dåligt kapacitetsutnyttjande, omstruktureringens inriktning och bristen på natio Kapitaltillskott nell stålpolitik. Vi anser inom vpk, att när stålpolitiken är så bristfällig kan man inte godkänna ett avtal på dessa villkor. Avtalen måste bli föremål för omförhandling. Eftersom SSAB är i behov av snabba pengar bör riksdagen under den tid som omförhandlingar pågår ge ett lån på den summa SSAB behöver. Det kan sedan regleras när förhandlingarna är klara. Avtalet mellan staten, Statsföretag och Gränges måste omförhandlas och kan alltså inte godkännas. Gränges insats är alltför låg i förhållande till de väl tilltagna ersättningarna för den vattenkraft som Gränges får av svenska folket. Dessutom är garantierna för 1991 helt felaktiga. Riksdagen bör med dessa utgångspunkter uppdra åt regeringen att omförhandla avtalet och dessutom vid dessa förhandlingar se till att Grängesbergskoncernen kommer utanför SSAB. Även konsortialavtalet måste omförhandlas och utgå från samhällsekonomiska och sysselsättningsmässiga bedömningar. Därför yrkar jag, fru talman, avslag på punkt 14 a, som gäller uppgörelsen mellan Vattenfall och Gränges och är en följd av kravet på omförhandling. Enligt avtalet mellan staten och Stora Kopparberg skall staten överta Stora Kopparbergs aktier i SSAB. Därmed tillåts Stora Kopparberg smita ur hela rörelsen. En omförhandling bör syfta till att Stora Kopparbergs vattenkraftsvinst kommer SSAB till del. Däremot bör naturligtvis SSAB och staten överta Stora Kopparbergs aktier. Omförhandla alltså avtalen! Ge SSAB ett lån till dess omförhandlingarna är klara! Riksdagen måste uttala att Handlingsprogram 1982 inte skall ligga till grund för kapitaltillskott. Däremot skall ett kapitaltillskott användas för att sysselsätta dem som finns i SSAB och utveckla den svenska stålproduktionen. Den svenska stålindustrins framtid är naturligtvis en politisk fråga. Den kan inte överlämnas till direktörer, som på företagsekonomisk bas styr dessa företag. Det är ju precis vad som händer, vilket framgår när man läser propositionen. Regeringen har i samförstånd med storfinansen offrat stålet på exportindustrins altare och underkastar sig helt rörelserna inom EG och den internationella kapitalismen, vilket är förödande för hela den svenska industrin. Världen behöver stål. Sverige har råvaror, teknik och kunnande. Vår handel kan inte ensidigt utgå från västländernas villkor. Vårt lands handelspolitik måste styras av samhällsbehoven och mer inriktas på tredje världen och socialistiska länder. Det krävs alltså en övergripande samhällsplanering, där även stålindustrin ingår. Målsättningen måste utgå från en offensiv industripolitisk strategi för 49 en behovsinriktad produktion med nationell utveckling, regional balans och långsiktig resurshushållning. Samhällsekonomiska bedömningar måste vara vägledande. I propositionen gör industriministern några uttalanden som är katastrofala, insatta i dagens sammanhang. Jag tänker på de rader som också finns i betänkandet på s. 6 och 7: ”Eftersom lönsamhet är den enda garantin för en långsiktig överlevnad av järnmalmsrörelserna i Kiruna och Gällivare får strävan att uppnå detta mål ' inte motverkas av att LKAB åläggs andra sysselsättningspolitiska uppgifter än de som ligger i den normala verksamheten. Jag anser nämligen att i SSAB liksom i andra företag som arbetar efter företagsekonomiska och affärsmässiga principer lönsamhetsmålet måste vara överordnat sysselsättningen i ett längre tidsperspektiv.” Därmed tillfredsställer betänkandet moderaternas motion, som kräver ett uttalande åt det här hållet. Alltså: Statsföretagen skall vara lika goda kålsupare som de kapitalistiska företagen — det är industriministerns och näringsutskottets utgångspunkt. Statsföretagen skall driva sin verksamhet — och det gäller alltså även LKAB - med stora vinster. Man skall inte ta något socialt ansvar. Man skall vara precis som alla andra företag i samhället. Men vad gör samhället utöver detta, bortsett från löften från industriministern? Vad gör man i malmfälten, vad kommer det att bli för resultat i den ekonomiska värld vi lever i? Vad kommer resultatet att bli i Luleå, Borlänge, Grängesberg, Oxelösund och norra Uppland? Nej, den hittillsvarande erfarenheten visar att det inte kommer något annat i stället. Därför är denna inriktning cynisk mot dem som befinner sig i dessa regioner. Det är två nya drag som uppenbarar sig i den här frågan. Det ena har jag redan bemött: att socialdemokratin inte har något alternativ. Socialdemokraterna faller egentligen in i Nils Åslings politiska manövrerande. Man skall komma igen under den allmänna motionstiden, säger man. Det låter sig göras. Men vad händer under tiden med det program som man i realiteten godkänner? Därmed har man sprungit ifrån de fackliga krav som finns i dag och låter bli att föra fram arbetarnas krav i kampen för de olika SSAB-orterna — och även andra orter där det är kris — och ställa dem i den politiska blixtbelysning som en behandling i riksdagen kan innebära. Egentligen har SAP kommit tillbaka till de utgångspunkter som handelsstålsutredningen hade i sina direktiv, som skrevs av den dåvarande socialdemokratiske industriministern Rune Johansson. Det andra nya i debatten är att moderaterna nu klart utskiljer sig. Man lämnar försiktigt den Åslingska fållan och beger sig ut i den rena och råa kapitalismens marker. Uppnås inte lönsamhet i statsföretagen — som också skall eftersträva att börsnoteras — ja, då skall de läggas ner, det är kontentan av moderaternas bud. Utskottet har redan sagt att det ligger mycket i detta, om man antar denna politiska inriktning. Det är alltså ett steg åt höger. Lönsamma företag skall privatiseras. Avskeda direkt är en annan konsekvens av att anställningsgarantin i SSAB skall upphöra. Det skall vara kraftfulla åtgärder. Decentraliseringen av SSAB:s verksamhet syftar ju till att peka ut de lönsamma delarna, och de olönsamma skall lämnas åt sitt öde. Nedläggning av gruvor är ett annat bud i de moderata reservationerna. Fru talman!

Med en sådan inriktning skulle stålverken i Luleå, Domnarvet och Oxelösund och gruvorna i Norrbotten och Mellansverige inte behöva sväva under tillfälliga eller långsiktiga nedläggningshot. Då skulle i stället politiken i dagens läge ge ett stöd för fortsatt verksamhet och en trygg tillvaro. Därmed yrkar jag bifall till vpk-motion 99 på samtliga punkter och till det särskilda avslagsyrkandet vad gäller vattenkraften.

Fru talman! Det här ärendet, som nu diskuterats ganska länge och där man tagit upp många stora frågor, som också berörs i reservationerna och i utskottsbetänkandet, gäller egentligen ganska stora medelstillskott. Vi har här att besluta om att lämna ett kapitaltillskott på 1500 milj.kr. till Statsföretag. Vi har dessutom ett förslag om anslag på 575 milj.kr. för aktieteckning i SSAB. Dessutom föreslås andra åtgärder som på ett eller annat sätt innebär åtaganden för riksdagen. Det är alltså ett ekonomiskt sett stort ärende vi behandlar. Men man kan konstatera, vilket industriministern också gjorde inledningsvis, att det egentligen inte finns några förslag till ändringar i fråga om anslagsbeloppen. Det är alltså stor enighet om att man måste vidta dessa åtgärder, och det kan noteras som en framgång att man ställer upp på att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för de aktuella företagen att rekonstruera sin verksamhet och driva den vidare. Det kan då synas vara märkligt att det är så många reservationer. Inte mindre än åtta reservationer svarar moderata samlingspartiet för. Generellt kan man säga att reservanterna i hög grad slår in öppna dörrar. Man tar upp frågor som redan på ett eller annat sätt är självklara i industridepartementets arbete och i propositionens skrivning. Det känns för mig litet underligt, eftersom vi här haft åtskilliga år av samverkan mellan moderaterna, folkpartiet och centern i näringsutskottet, vilket har lett till att vi, även om vi haft olika utgångspunkter, ändå stannat i stor enighet. Det har vi funnit vara värdefullt för resultatet av vårt arbete att åstadkomma en handlingskraftig politik. Vi har varit ganska eniga om att man inte i onödan skall ge pekpinnar åt regeringen, som har ansvaret för att riksdagens beslut verkställs. Det är då en helt ny linje när man i reservation efter reservation gör påpekanden som är onödiga, eftersom dessa redan finns i propositionen eller i utskottets betänkande. Jag skall kommentera en del av de reservationer som föreligger — en del kan jag gå förbi, eftersom de redan varit föremål för diskussion. Reservation 1, som behandlar riktlinjerna för industripolitiken, har varit föremål för många kommentarer tidigare. Jag vill bara konstatera att eftersom utvecklingen går vidare och många utredningar arbetar på detta område, så kommer det tids nog att bli tillfälle att åter ta upp denna diskussion. Men det måste rimligen vara onödigt att göra det nu, när vi under detta år dragit upp riktlinjer för industripolitiken under 1980-talet. I reservationerna 2 och 3 tar moderaterna upp kravet på riktlinjer för Statsföretags verksamhet. Den frågan kan jag också gå förbi, eftersom industriministern behandlat den. Frågan kommer att tas upp — det har vi fått bekräftelse på här i dag. Förslag kommer så småningom att föreläggas riksdagen. I reservation 4 anför moderaterna att Statsföretag inte skall åläggas sysselsättningsmässiga uppgifter, som kan hindra den egentliga huvuduppgiften för Statsföretag. Jag tycker att den här reservationen är ganska märklig. Utskottet har här citerat en del ur propositionen, där industriministern säger: ”Eftersom lönsamhet är den enda garantin för en långsiktig överlevnad av järnmalmsrörelserna i Kiruna och Gällivare får strävan att uppnå detta mål inte motverkas av att LKAB åläggs andra sysselsättningspolitiska uppgifter än de som ligger i den normala verksamheten. Jag anser nämligen att i SSAB liksom i andra företag som arbetar efter företagsekonomiska och affärsmässiga principer lönsamhetsmålet måste vara överordnat sysselsättningen i ett längre tidsperspektiv.” Detta har alltså utskottet noterat. Nu vill man i reservationen faktiskt ta bort denna skrivning och ersätta den med en skrivning som jag bedömer som svagare. Därför tycker jag att det är en reservation som skrivits i onödan. De socialdemokratiska motionerna har ju berörts tidigare, så jag har ingen anledning att gå in på dem i detalj. Jag skulle bara generellt vilja understryka att de statliga företagen självfallet har ett eget ansvar. De har fått ett ansvar att driva sin verksamhet på bästa sätt ur både ekonomiska, sysselsättnings politiska och samhällsekonomiska synpunkter. Och det finns ingen anledning för riksdagen och regeringen att i tid och otid gå in och styra i detalj vad företagen har sig ålagt. En sådan överambition att lägga sig i de enskilda företagens verksamhet måste vara hindrande i deras verksamhet och skapa Nr 48 en osäkerhet och en känsla av att de inte riktigt har ansvaret själva. Detta kan Torsdagen den jag generellt säga i fråga om de socialdemokratiska reservationerna, där man 10 december 1981 vill ha redovisningar av olika slag. Jag tror att det är bättre att ge företagen ansvar, som vi har gjort genom att Kapitaltillskott utfärda riktlinjer då och då. Vi har sagt att de statliga företagen skall bedriva = till vissa statliga sin verksamhet på ett ekonomiskt sätt och ta hänsyn till de olika företag, m.m. samhällsekonomiska synpunkter som riksdagen i olika sammanhang har framfört. En reservation behandlar Dannemora gruvor. Den kommer väl att tas upp senare av motionären. Att utskottet inte kunnat tillstyrka motionen beror på att SSAB även här är ålagt att driva sin verksamhet på rationellt sätt. Och om verksamheten i längden inte går att få lönsam måste det prövas huruvida en förändring måste ske. Nu har det ändå på sistone sagts, bl.a. i ett interpellationssvar, att det finns vissa förhoppningar i fråga om att lönsamheten nu kunde vara bättre. Bl. a. har vissa åtgärder från regeringens sida bidragit till detta. Det kan leda till att SSAB omprövar tidpunkten beträffande verksamhetens resultat. Det är en fråga som bolaget har att ta ställning till. I reservation 10 anför moderaterna att man bör fördela SSAB på flera privata delägare. Av industriministerns agerande i frågan framgår ganska klart att han gärna ser att det finns andra ägare än staten i bolaget. Men vi har ställts inför en situation som vi inte kunnat påverka i annan omfattning än vad föreliggande propositioner anger. Det är därför inte så mycket att göra, men det är ingenting som formellt hindrar att nya ägare kommer in. Detta är anledningen till att vi anser att denna reservation inte bör bifallas. sysselsättningsgaranti som gäller. Men frågan är om detta är den rätta vägen. Här har vi ändå stakat ut en linje och avser att skapa en särskild projektgrupp för att ta hand om övertalig arbetskraft. Och knappast någon annan har större möjligheter än bolaget självt att hantera frågan på ett ekonomiskt och riktigt sätt med tanke på alla parters intressen. Jag tror att det skulle bli förvirring och skapa en fördröjning av ordentliga åtgärder om man nu skulle förändra situationen. Att man skall ta hänsyn till erfarenheter från liknande projekt på andra håll är ju helt självklart. I reservation 12 tar man upp frågan om att statsstöd till statliga företag inte får snedvrida konkurrensförhållandena, och man ifrågasätter om man inte skulle kunna minska skrotimporten. Vi vet att det pågår förhandlingar på det området, och det finns ett avtal som gäller fram till sommaren och som löser de här frågorna. Industriministern har helt klart sagt att det här är en fråga som företagen själva, både privata och statliga, sinsemellan får göra upp om. Såvitt jag kan förstå finns det också vissa utsikter att så kan ske. Att det statliga stödet inte skall snedvrida konkurrensen har riksdagen uttalat tidigare, och det tycker jag är en riktig målsättning. Slutligen: I reservation 13 motsätter sig moderaterna att Svenska Varv får de värdegarantier man här har begärt. Svenska Varv har ju i år nödgats 53 redovisa större förluster än man räknat med. Men samtidigt kan man också redovisa en positiv syn på den kommande perioden — alltså nästa år och tiden därefter —, därför att man har lyckats teckna intressanta order. Därmed kan man för första gången få lönsamhet i verksamheten. Under de här förutsättningarna är industridepartementets förslag rimligtvis riktigt. Man löser de tillfälliga problemen. Man får alltså ta utlovade värdegarantier i anspråk tidigare än som eljest var meningen. I vissa fall kan värdegarantierna också belånas. Det ger Svenska Varv en möjlighet att verkligen ta vara på den chans man nu upplever att man har när det gäller att kunna teckna order med lönsamhet. Man får akta sig så att man inte stör verksamheten. Då riskerar företaget att på nytt förlora en del av de order som nu är på gång och att gå miste om den lönsamhet som nu är i sikte. Lars-Ove Hagberg har här talat för en del förslag som vpk har lagt fram. Jag vill gärna framhålla att vi generellt kan ställa upp när det gäller den målsättning som han angav i slutet av sitt anförande. Jag tror att alla partier kan ställa upp på den. Det gäller arbete åt alla och under vissa förutsättningar, som han skissade. Det är bara i fråga om medlen som våra och vpk:s uppfattningar så avsevärt skiljer sig. Jag tror att det är omöjligt att ålägga t.ex. SSAB att uppehålla en sysselsättning för sysselsättningens egen skull. Lars-Ove Hagberg vet lika väl som vi att det i längden inte går att driva företagsamhet på det sättet. Förutsättningen för att vi i längden skall kunna ha en stabil sysselsättning är att vi har lönsamma företag som kan sälja det som tillverkas. Självfallet åligger det SSAB och andra företag att arbeta så att man får order och så att man kan utöka sin verksamhet. Det har man ju också gjort. Men under de omständigheter som har rått har det inte alltid varit möjligt. I stället har man till följd av konkurrensen på marknaden nödgats skära ned verksamheten. Då måste andra åtgärder tillgripas. Självfallet åligger det företaget att söka nya marknader och nya produkter. Men vi måste ha en industripolitik som skapar förutsättningar för företagen generellt i det här landet när det gäller att producera mera och att sälja mera. Kanske kan sysselsättningen då flyttas över från en olönsam varvsindustri till annan, produktiv verkstadsindustri. Det är den enda framkomliga vägen när det gäller att få bärkraft. Därför kan vi inte ansluta oss till vpk:s förslag till lösning av problemen: att staten bara ålägger företagen att driva sin verksamhet. Det är en omöjlig väg. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan samt avslag på reservationerna och på det yrkande som här har framställts av Lars-Ove Hagberg.
Fru talman! Det var intressant att höra att Johan Olsson ställer upp när det gäller den inriktning som jag presenterade. Det var bara medlen som saknades. Alltså är man för en behovsinriktad produktion med nationell utveckling och nationella behov. Jag måste säga att det till viss del var en nyhet. Det strider ju direkt emot de utvecklingstendenser som finns inom SSAB. Den regionala balansen bryr man sig ju inte alls om. Det gäller också den offentliga upphandlingen. Och nu skall det vara samhällsekonomiska förtecken, när man driver den här industripolitiken. Utgångspunkten för företagsledningen i SSAB hade ju varit en helt annan om man hade haft den inriktningen, Johan Olsson! Men man kanske ändrar sig nu i näringsutskottet. Det är bara synd att det inte står i näringsutskottets handlingar. Det är ju inte bara den svaga orderingången som är orsak till svårigheterna. Den industripolitiska omgivning vi har bestämmer ju storindustrins framtid. Eftersom vi inte har någon samlad, efter samhällets behov övergripande industripolitik i det här landet har storfinansen haft den inriktningen, att den inte investerat på grund av att det inte varit tillräckligt lönsamt. När det inte är lönsamt sker alltså inga investeringar, och då kommer det inte heller in några order till storindustrin. Den andra betydelsefulla delen i det avseendet är naturligtvis byggandet. Därför är det intressant att Johan Olsson och centerpartiet är överens med oss om inriktningen. I vad gäller ålägganden gentemot företagen har vi inte alls förespråkat sådana. Ge bara regeringen i uppdrag att efterfråga de investeringsalternativ som finns inom SSAB i dag! Om man ser till att de realiseras, så skapas sysselsättning. Sedan till finansieringen. Vi har krävt en omförhandling av avtalen, eftersom de är helt felaktiga. I dagens läge skulle det ha gått lika bra att under en kort tid låna SSAB de belopp som erfordras för att klara av de finansiella svårigheterna. Lånen hade sedan kunnat regleras. Det hade varit en möjlighet, men den möjligheten ville man inte begagna sig av. Johan Olsson och näringsutskottets borgerliga del är inte ensamma om sitt ställningstagande. Också socialdemokratin har fallit när det gäller den här delen. Det är därför som industriministern i dag säger att han är nöjd med enigheten. Men denna enighet finns inte utanför detta hus.

Fru talman! Selektiva stödåtgärder har i hög grad kommit att dominera vår näringspolitik under 1970-talet. Resurserna har därmed undandragits den utvecklingsdugliga delen av näringslivet. De stora stödinsatserna till förlustföretagen, främst till varven, har kommit att snedvrida konkurrensförhållandena och har skapat ett bidragstänkande inom näringslivet. Den bästa näringspolitiken är enligt moderat uppfattning en ekonomisk politik som lyckas hålla det allmänna kostnadsläget på en sådan nivå, att industriell tillväxt på bred front blir möjlig. Även om näringspolitiken bör vara generell kan selektiva insatser inte helt undvaras. Dessa bör komma i fråga endast för att överbrygga rent tillfälliga kriser eller för att underlätta en nödvändig strukturomvandling. Två sådana fall har Svenskt Stål AB och Svenska Varv AB utgjort. Svenskt Stål AB, SSAB, bildades 1978 som en följd av den pågående handelsstålskrisen för att skapa förutsättningar för att rekonstruera Sveriges tre största handelsstålverk till lönsamhet. Merparten av strukturåtgärderna — avvecklingar, modifieringar och investeringar — beslutades och påbörjades under 1979. Genomförandet forcerades under 1980 för att avslutas vid utgången av 1981. Handelsstålets kris har förvärrats under 1980 och 1981. Prognoserna för stålkonsumtionen i världen och därmed även i Sverige har kraftigt reviderats nedåt. Vad gäller propositionens förslag om kapitaltillskott till SSAB bygger detta till stor del på det avtal som slutits mellan Gränges AB och svenska staten. Trots vissa betänkligheter avseende innehållet i detta avtal finner vi att avtalet och kapitaltillskottet till SSAB utgör en enhet, ett paket. Med hänvisning till den tidspress som föreligger för att undvika en olycklig likvidation av SSAB redan vid kommande årsskifte finner jag det nödvändigt att acceptera kapitaltillskottet i dess helhet i det paket som föreligger. Det vore dessutom beklämmande, om ett statligt dominerat företag tvangs till likvidation, samtidigt som eventuella frukter av omstruktureringar och nyinvesteringar just skall skördas. I ett företag i kris ställs utomordentligt stora krav på dess ledning. Den anställningsgaranti som givits av SSAB:s styrelse och bekräftats av riksdagen ställer stora krav på ledningen att upprätthålla produktiviteten trots övertaligheten. Vi finner detta arrangemang mindre lämpligt. Det är därför av central betydelse att ledningen för företaget ges möjligheter att koncentrera sig på företagets utveckling och interna problem. Den särskilda projektorganisation inom SSAB:s ram för övertalig personal som kommer att skapas kommer enligt vår uppfattning att belasta ledningskapaciteten. Jag finner det därför angeläget att statsmakten upptar förhandlingar med SSAB för att överta ansvaret för anställningsgarantin mot en ersättning motsvarande de drygt 400 milj.kr. som SSAB självt har budgeterat för ändamålet. Målet bör vara att SSAB löses från den anställningsgaranti som företaget gav de anställda t.o.m. den 31 mars 1983. En förutsättning för SSAB:s och LKAB:s framtid måste vara företagsekonomisk lönsamhet, och detta får inte motverkas av att företagen åläggs andra sysselsättningsmässiga åtaganden än sådana som ligger i deras normala verksamhet. Vi reservanter vill påpeka att detta skall gälla såväl SSAB som LKAB, och det framgår inte av propositionen och utskottsmajoritetens skrivning. I samband med att strukturförändringarna i SSAB blir slutförda framåt årsskiftet finns det, enligt min uppfattning, väsentliga orsaker att pröva en mer decentraliserad organisationsform inom företaget. En mer decentraliserad och ortsbunden organisationsform ger en bättre motivation för ökade arbetsinsatser samt större förståelse för lokala problem och krav som ställs på företaget på resp. orter. Det är betydelsefullt att SSAB inte ges otillbörliga konkurrensfördelar gentemot andra fristående svenska handelsstålverk. En mer ortsbunden organisationsform skulle bl.a. lättare tillgodose kravet på ämnesleveranser på marknadsmässiga villkor, vilket är viktigt för att i största möjliga utsträckning minska Sveriges beroende av skrotimport, främst till de fristående handelsstålverken. Av betydelse för SSAB:s långsiktiga överlevnad är vidare att företagets ägarstruktur ändras. Ett statligt dominerat företag som arbetar under monopolliknande former är ingen god samarbetspart i alla lägen. Det är därför angeläget att regeringen ges i uppdrag att aktivt söka efter en eller flera nya delägare i SSAB. Utskottets talesman säger visserligen att det inte finns formella hinder för nya ägare i SSAB, men jag vill ge regeringen ett direkt uppdrag att aktivt söka efter sådana. Kan detta inte genomföras bör förutsättningarna för möjligheter till en börsintroduktion av företaget undersökas, och detta bör kunna ske när ett positivt kassaflöde inom SSAB uppnås. Företagsledningen hoppas att man kan uppnå detta någon gång under 1983. Jag kan konstatera att moderata samlingspartiet redan vid bildandet av Svenska Varv ställde sig mycket kritiskt till Svenska Varvs organisatoriska uppbyggnad och långsiktiga kapacitet. Utvecklingen inom Svenska Varv har i stor utsträckning gett oss rätt vad beträffar behovet av en mer decentraliserad organisationsform med två fristående varvsgrupper och behovet av en väsentligt kraftigare och snabbare neddragning av kapaciteten inom företaget än vad kammarens majoritet medgivit. Vi tog vårt ansvar redan vid behandlingen av den första stora varvspropositionen 1978 och har gjort det hela tiden därefter. Vi föreslog redan då nedläggning av två stora varv, vilket vi ansåg nödvändigt för att på lång sikt kunna klara Svenska Varv. Jag vill erinra om att industriministern i denna debatt sagt att ungefär 80 20 av statens stödåtgärder gått just till varven. Där har vi moderater verkligen fört en konsekvent politik. I föreliggande förslag föreslås att statsmakten skall kunna lämna lånegarantier inom en beloppsmässig ram som uppställts för värdegarantier. Vidare föreslås att en viss del av värdegarantierna för förlusttäckning skall kunna utbetalas innan slutlig förlust på fartygsproduktionen och kundfordringarna har realiserats.

Detta skulle för vår del innebära en resultatförbättring på omkring 400 miljoner kronor per år genom lägre räntekostnader, säger Erland Wessberg.” Det är alltså fråga om nya förlusttäckningsbidrag! Den nu beräknade förlusten år 1981 om ca 1 500 milj.kr. leder till att Svenska Varv har ett återstående eget kapital per den sista december 1981 om ungefär 530 milj.kr. Gränsen för likvidation för Svenska Varv går vid ett eget behållet kapital om 200 milj.kr. Dessutom skall ett varvsstöd om ca 230 milj.kr. utbetalas under 1982. Företaget kan således göra förluster om maximalt 560 milj.kr. innan likvidationsplikt inträder. Med regeringens förslag skulle man kunna komma till uppemot 1 miljard kronor i årsförlust. Enligt utskottets talesman hoppas man tydligen kunna gå med plusresultat redan nästa år. Jag tillåter mig att med ledning av de uppgifter vi fått från Svenska Varvs budgetarbete allvarligt betvivla detta. Jag ifrågasätter om inte årsförlusten kommande år snarare ligger i intervallet 500 miljoner-1 miljard. Vad beträffar förslaget att utbetala värdegarantier innan en förlust realiserats kan sägas — förutom invändningen mot de finansiella kostnaderna — att det strider mot de principer som riksdagen tidigare fattat beslut om. Ingenting i propositionen talar för att tidigare fattade beslut i detta hänseende skulle vara felaktiga. Det är svårt att se vilka nya skäl för ytterligare betydande kapitaltillskott till Svenska Varv som skulle finnas för regeringens förslag. Utskottets talesman har i debatten angripit oss och påpekat att vi redan tidigare i år fattat ett industripolitiskt beslut. Vi menar att det, när vi behandlar denna proposition med förslag om kapitaltillskott på över 3 miljarder till diverse olika statliga företag, finns all anledning att göra en markering med utgångspunkt i vår industripolitiska grundsyn. När det gäller Statsföretags organisation vill jag bara snabbt kommentera vår ståndpunkt. Vi tycker att det är märkligt att vi ännu inte kunnat se något resultat i propositionsform av en utredning som blev klar 1978. Jag noterar också att Johan Olssons egna kolleger i utskottet har varit med och skrivit ett särskilt uttalande om detta. De har också förutsatt att ett regeringsförslag snabbt skall framläggas. Fru talman! Med dessa motiveringar ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna 4, 10, 11, 12 och 13.

Fru talman! Jag har tidigare klart sagt att SSAB skall driva sin verksamhet med målsättningen om lönsamhet. Det finns alltså inga delade meningar om det. Det kommer givetvis att kosta en del pengar att behålla sysselsättningsgarantin, och de utgifterna får täckas med särskilda anslag. Vi menar att det för ögonblicket är effektivast att göra på det sättet. Skulle man nu göra förändringar skulle det bli förseningar och dröjsmål, vilket skulle vara till nackdel för företaget och för de anställda. Nu skapar man en särskild projektorganisation, vilket visar att man inte vill belasta ledningen med det här arbetet. När de olika uppgifterna, som växlar från dag till dag eller från månad till månad, skall lösas kan det vara en stor praktisk fördel för företaget att ha denna organisation i närheten. Beträffande frågan om skrotet, som alla har sin uppmärksamhet riktad på, pågår förhandlingar, och man siktar till att fram till sommaren nå ett resultat som alla parter kan vara nöjda med. Att vi skall försöka undvika skrotimport avstor omfattning är vi inställda på, och man hoppas att de olika järnverken i landet skall kunna komma överens om en rimlig fördelning, så att de aktuella problemen kan lösas. Jag kan intyga att industriministern aktivt har arbetat för att fördela ägandet när det gäller SSAB. Vi behöver inte skriva om det till industridepartementet, eftersom vi vet vad som har hänt den senaste tiden och vad som hände redan när företaget startade. Vilka företag föreslår Per Westerberg som nya ägare? Det skulle vara intressant att veta det. Tror Per Westerberg att en börsintroduktion, som ju är en fråga på längre sikt, skulle kunna ske under nuvarande omständigheter? Det är i verkligheten inte lätt att lösa de här problemen. Nu gäller det att inte rasera det pågående strukturarbetet, så att man förlorar vad man just skall kunna börja skörda. Detta sade Per Westerberg om SSAB, men det stämmer precis lika bra på varven. Man står nu inför utsikten att kunna driva en lönsam verksamhet. De 18 riksdagsmännen träffade företrädare för Svenska Varv för 14 dagar sedan och fick en intern redogörelse för utsikterna. Det sades då — och det har senare verifierats i pressen av verkställande direktören — att det finns utsikter för att verksamheten skall ”gå runt” nästa år — möjligen blir det någon liten förlust. Man har emellertid ganska goda förhoppningar nu, och då vill man kunna utnyttja den möjlighet som regeringen har ställt till förfogande, nämligen att använda värdegarantierna för att lösa de nu aktuella problemen.
Fru talman! Vi har samma uppfattning när det gäller att återskapa lönsamheten för SSAB. Vi vill dock när det gäller både SSAB och LKAB ställa krav på att de inte skall behöva ta andra sysselsättningsmässiga hänsyn än de som motsvarar företagsekonomiska krav. I övrigt är det statsmaktens sak att gripa in. Vi har den uppfattningen att även om man behåller sysselsättningsgarantin i en särskild organisation inom SSAB kommer den att belasta ledningskapaciteten inom SSAB, som redan är hårt trängd. Vi menar att statsmakten kunde ta över den projektorganisationen mot den budgeterade kostnaden för den inom SSAB och på så sätt avlasta ledningen det arbetet. Skrotförhandlingarna kommer Karl Björzén att beröra senare i debatten. När det gäller nya ägare till SSAB vill jag notera att Johan Olsson ändå har en positiv syn på den frågan. Vi vill dock ha ett aktivt sökande efter nya lämpliga ägare i SSAB. Vi har inga nya ägare att anvisa, det är därför vi vill ge det uppdraget till regeringen. Förmodligen kan man inte få nya ägare förrän vi har fått SSAB på fötter. Enligt prognosen skall redan 1983 ge ett positivt kassaflöde, och då börjar förutsättningarna komma fram. Vi har ingen anledning att ge ytterligare pengar till Svenska Varv. Vi har ställt hårda krav på ledningen, det var vi eniga om på den borgerliga kanten att göra — inga ytterligare stödåtgärder skulle sättas in för Svenska Varv. Enligt ledningen kan man uppnå nollresultat nästa år, men det förutsätter i så fall att propositionen bifalles och att man får 400 milj.kr. i resultatbidrag i form av förskottsutbetalningar. Det förutsätter dessutom att det budgetarbete koncernledningen själv håller på med visar katastrofalt fel, för det pekar på betydande förluster, snarast i storleksordningen 500 å 600 milj.kr. Det är ganska stora summor, som inte kan bortses ifrån. Vi menar på att vi har givit så mycket till Svenska Varv AB att någon gång måste det vara stopp. Vi kan inte se några bärande motiv för att anslå ytterligare medel till Svenska Varv.
Fru talman! Man var överens om i den tidigare trepartiregeringen att ge Svenska Varv en plan för hanteringen av driften under de närmaste åren. Det verkar nästan som om Per Westerberg vill riva upp den planen därför att det just nu behövs ett likviditetstillskott som skulle tillförsäkras koncernen genom att riksdagen bifaller propositionens förslag. Skulle det ge anledning att riva upp hela den satsning man har gjort på Svenska Varv och som ger varven möjlighet att visa godtagbara resultat fram till 1985? Vad regeringen nu föreslår är ett sätt att lösa de tillfälliga problemen, men kraven på Svenska Varv är fortfarande lika hårda att uppfylla den målsättning som riksdagen har angivit och som Per Westerberg och jag och våra partier har ställt upp bakom.
Fru talman! Vad som nu föreslås är inte i första hand ett likviditetstillskott utan ett resultatbidrag på 400 milj.kr. för kommande år. Det är där våra utgångspunkter skiljer sig ganska kraftigt från varandra. Om ledningen för Svenska Varv hävdar att det skulle gå bättre än enligt den skisserade planen, borde det inte finnas någon anledning att kräva ytterligare medel från statskassan för Svenska Varvs fortsatta drift. Vi kan inte se att några skäl har angivits i propositionen eller presenterats för utskottet för att ge dessa ytterligare resultatbidrag till Svenska Varv.

Fru talman! Låt mig få säga några ord med anledning av utskottets behandling av min motion om Dannemora gruvor. I motionen hade jag och övriga s-ledamöter på Uppsalabänken krävt lika behandling av Dannemora gruvor vid uppfyllandet av kravet om lönsamhet som gäller för övriga verksamheter inom SSAB. Vi tycker att det är ett rättvisekrav som vi har ställt, men den borgerliga utskottsmajoriteten hänvisar bara till att det är SSAB:s styrelse som har att göra de företagsekonomiska bedömningarna. Det kan ju förefalla rimligt, men när ledningen för ett statsägt företag på detta sätt diskriminerar en enhet inom företaget, borde utskottet ha reagerat, tycker jag. Jag är glad över att socialdemokraterna i utskottet solidariserat sig med Dannemoraarbetarna och gått på vår linje i sin reservation. Utskottsmajoriteten hänvisar till interpellationsdebatten med industriministern för ett par veckor sedan. Där uppgav Nils Åsling bl.a. att kravet från företagsledningen är att verksamheten på kort sikt skall leda till åtminstone ett positivt kassaflöde vid halvårsskiftet 1982. Annars läggs gruvdriften ned. I klartext betyder det att om man inte uppfyller det kortsiktiga målet, finns det heller inget långsiktigt mål att resonera om längre. Utskottet erinrar vidare om att den längre nådatiden för Grängesberg beror på att under hösten 1982 härdhallen för granultillverkning då tas i bruk och att man måste få tid att utvärdera denna. Här har utskottet aningslöst godtagit företagsledningens och industriministerns syn på den anförda jämförelsen. Får jag då i min tur erinra om att styrelsen för Svenskt Stål AB så sent som den 5 mars i år beslutade om en s.k. nådatid för både Grängesberg och Dannemora på två år. Det tredje året, 1983 alltså, skall de visa lönsamhet, och därefter skall ett nytt beslut om gruvornas framtid fattas. Den 10 februari, catre veckor före styrelsebeslutet, avlämnades en socialdemokratisk partimotion med förslag om investeringar i ett lagerhus för härdning av granuler, ett förslag som riksdagen senare antog. Metoden med granulerad, höganrikad slig hade tidigare provats och visat sig framgångsrik. Produktionen av granuler var alltså i gång redan vid SSAB-styrelsens beslut om en tvåårig nådatid för båda gruvfälten. Trots detta bedömdes alltså vid det tillfället att Dannemora skulle få samma chans att visa lönsamhet. Ändå förkortades tiden för Dannemora den 26 augusti till mindre än ett år utan närmare motivering. Att då som motiv för skillnaden i prövotid påstå att man först måste utprova granulproduktionen i Grängesberg är inget annat än ett svepskäl. Sedan må nämnas att man även vid Dannemora gjort stora investeringar helt nyligen. Bl. a. har färdigställts en ny vagntömningsstation med ökad fickvolym på nuvarande huvudutfraktsnivå under jord, en ny pumpstation med tillhörande slamoch vattenbassänger samt en ny fordonsverkstad. Dessa investeringar kan gott jämföras med de investeringar som gjorts i Grängesberg. Dannemora borde väl ha getts samma möjligheter att få utvärdera dessa satsningar efter en längre tids drift. Jag överdriver inte om jag säger att Dannemora har blivit både orättvist och godtyckligt behandlat av företagsledningen. Jag beklagar att regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten inte insett detta. Hela idén med en preciserad nådatid är olycklig i sig själv. Självklart skall man sträva efter lönsamhet, men det ultimativa kravet om lönsamhet eller nedläggning vid halvårsskiftet nästa år har vållat stor olust och oro vid företaget. I vilken grad det påverkat eventuella nya malmkunder kan jag inte bedöma. Sedan kan man också diskutera vad positivt kassaflöde är. Det stora malmlagret är självfallet en belastning i sammanhanget. I interpellationsdebatten menade dock industriministern att utförsäljningen av malmlagret inte skulle inverka på driftsresultatet. Med andra ord — om jag förstod honom rätt — skulle en minskning av lagret inte kunna räknas driften till godo. Då skall inte heller lagret få räknas som en minuspost, när man bedömer kassaresultatet. Men det är ju det man gör. När man ser på utgiftssidan måste man beakta de stora investeringar som gjorts och som positivt påverkar driftsresultatet framöver. Allt talar för att det blir påtagliga resultatförbättringar. Man har stora utsikter att bli av med hela nästa års produktion och dessutom kunna minska lagret något. Produktionskostnaderna har starkt förbättrats, och möjligheter till ytterligare förbättringar finns. Detta måste tas med i bedömningen. Med den skarpa utformning styrelsebeslutet den 26 augusti fick verkar det som om man tvärt måste avbryta verksamheten den 1 juli 1982, om inte avsett resultat uppnåtts. Detta kan ju inte vara meningen, men nog borde man ha uttryckt sig på ett mindre utmanande sätt. Det bäddar inte för någon god anda vid företagsenheten. Den oro som jag talat om har kommit till uttryck på olika sätt. Vid det opinionsmöte som de fackliga och de socialdemokratiska organisationerna anordnade den 9 november antogs ett uttalande som för kännedom tillställdes näringsutskottet. Jag skall be att få läsa upp en del av innehållet i detta uttalande. ”När 1978 det nya stålföretaget SSAB med staten som hälftenägare bildades, så ingick i fusionen även ett antal gruvor. Av dessa finns nu bara Grängesberg och Dannemora kvar. Dannemora tillhörde tidigare Fagerstakoncernen och från 1974 Stora Kopparberg. Från att ha varit ett utpräglat exportföretag blev Dannemora under sina nya ägare huvudsakligen malmleverantör till de svenska stålproducenterna. Av den anledningen avbröts förbindelserna med de gamla kunderna ute i Europa. När den malmbaserade metallurgin i Domnarvet nu lagts ned och leveranserna till Oxelösund inte blivit så stora som man räknat med, har avsättningsproblem uppstått för Dannemora. Produktionen har därför dragits ned och anpassats till den minskade efterfrågan. I mars i år ålades Dannemora att inom två år uppvisa lönsamhet vid risk att annars gruvan skulle läggas ned ——-.” De ansträngningar som gjorts ifrån både platsledningens som de anställdas sida har lett till en avsevärt förbättrad lönsamhet. Trots detta och utan närmare motivering har SSAB:s styrelse minskat ”nådatiden” till mindre än ett år. Detta finner vi helt oacceptabelt. Vi anser att det med de gjorda investeringarna, den förbättrade produktiviteten, befintlig malmreserv och prima kvalitet finns goda förutsättningar att fortsätta gruvbrytningen vid Dannemora. En nedläggning av gruvan vore en oförsvarlig kapitalförstörelse och en misshushållning med en råvarutillgång i en viktig basnäring. Därtill skulle samhället och hela bygden hårt drabbas vid en nedläggning. Vi anser att SSAB genom företagsbildningen 1978 tog på sig ett ansvar även gentemot gruvorna. Ett ansvar för en gruva som i Dannemoras fall har en över 500-årig tradition. De anställda vid Dannemora har gjort vad som på dem ankommit i en brydsam situation. Nu fordrar vi att SSAB och landets regering gemensamt tar sin del av ansvaret. Vi tror att det med intensifierade insatser skall gå att åter få kunder på Europamarknaden och en ökad avsättning inom landet. Med i sammanhanget blygsamma ekonomiska tillskott går det att klara Dannemora över krisen. Den ovisshet om framtiden som i dag råder vid gruvföretaget och hela samhället är plågsam. Därför begär vi att man ifrån koncernledningen och gruvdivisionen kommer till Dannemora och redogör för de framtida planerna för gruvdriften vid Dannemora. Regeringen bör också redovisa sin syn och vilja till insatser för att rädda jobben i Dannemora. Vi kräver att SSAB och regeringen tar sitt ansvar och ger Dannemora gruvor en reell chans att överleva och fortsätta som producerande järnmalmsgruva ännu under många år.” Det tycker jag är en stark vädjan om stöd, som tyvärr har klingat ohörd. Ifrån SSAB har inkommit skriftligt svar på uttalandet. Man ger de anställda beröm för de goda resultat man uppnått, men några löften i övrigt lämnas inte. Regeringen har ännu inte svarat, men har ju heller ingen egen uppfattning i frågan, att döma av interpellationsdebatten och propositionen. Jag delar de förhoppningar som utskottet uttalat om möjligheterna till ett positivt kassaflöde. Jag tror att man kommer att lyckas bara man får tillräcklig tid på sig. Jag har tagit kammarens tid i anspråk dessa minuter för att försöka påvisa det felaktiga med detta kompromisslösa ultimatum, när tendensen till ökad lönsamhet är så uppenbar. Utskottet borde ha kunnat kosta på sig att ge Dannemora en ärlig chans att visa sin lönsamhet. Utskottets talesman Johan Olsson menar att det åligger SSAB att utan inblandning driva verksamheten på ett rationellt sätt. Han medgav dock att lönsamheten nu blivit bättre och att det kan innebära att bolaget ändrar på tidpunkten. Det hade varit bra, om utskottet i sin skrivning uttalat sig i den riktningen. Jag yrkar, fru talman, bifall till den socialdemokratiska reservationen i denna fråga.
Fru talman! Jag vill bara kort säga att jag har all förståelse för Nils Hjorths oro för de problem som uppkommer i samband med diskussionerna om nedläggning av en gruvverksamhet. Vi har mött detta flera gånger tidigare på olika områden i vårt land, och problemen är stora. Men det är ju alldeles uppenbart att statliga företag inte kan begära riksdagens eller regeringens hjälp för en rad olika åtgärder som kan krävas, eller att vi skall gå in och säga: Nu skall ni göra så eller så. Det skulle innebära att företagsledningen förlorade sin handlingskraft och sina möjligheter att driva verksamheten rationellt. Man skulle känna sig som marionetter under riksdag och regering om man skulle driva en verksamhet på det sättet. Det är företagets uppgift att försöka lösa problemen på det sätt som är möjligt. Vi vet att om det i längden inte går att driva en verksamhet med lönsamhet, då måste någon förändring företas. Jag hoppas att de tendenser till bättre lönsamhet som ändå har visat sig skall kunna ligga till grund för en förnyad prövning av den här frågan inom bolagsledningen. Det är den enda förhoppning jag uttalar, men riksdagens beslut måste innebära att det är företagets uppgift att självt lösa de här problemen.

Fru talman! Jag förstår att både Johan Olsson och hela utskottet delar mina synpunkter i frågan men att man har varit väldigt rädd för att uttrycka detta i sitt betänkande. Det beklagar jag. Nu säger Johan Olsson att man inte kan gå ini ett företags verksamhet och blanda sig i dess uppgifter. Men när man nu så uppenbart frångår sina tidigare löften, tycker jag nog att det vore anledning att göra ett uttalande här. Nu säger sig Johan Olsson hoppas på bättre lönsamhet och en förnyad prövning. Det är vad också jag hoppas på. Låt mig till sist få understryka vad jag tidigare har sagt. Jag har här två nummer av personaltidningen Svenskt Stål. I det nummer som kom ut den 6 mars och där den nya strukturplanen presenterades sägs att gruvorna i Grängesberg och Dannemora skulle få en frist på två år. Detta tyckte man vid företaget i Dannemora var ganska hårda villkor men sade att man skulle försöka; det skulle nog gå om man bet ihop tänderna. Både företagsledningen och de anställda var helt införstådda med att försöka klara verksamheten. Man lyckades också genom olika åtgärder att undan för undan förbättra produktiviteten, inte minst genom de stora investeringar som har gjorts. Ett halvt år senare utkom ett nytt nummer av personaltidningen Svenskt Stål, daterat den 7 september. Det var ett extranummer — ungefär som om ett krig hade brutit ut. Handlingsprogrammet presenterades och det sades kort och gott att nådatiden för Dannemora skulle utgå vid halvårsskiftet 1982. Inte att undra på då om arbetarna i Dannemora blev ganska besvikna på företagsledningen, när de ett halvt år efter det att de utlovats en nådatid på två år fick den tiden förkortad till mindre än ett år. Och när de hade anpassat sig till de hårda villkoren fick de den här kallduschen över sig! Då har Svenskt Stål AB misskött sin uppgift.

Fru talman! Från moderata samlingspartiet har tidigare Margaretha af Ugglas talat om Statsföretag och industripolitikens inriktning i stort och Per Westerberg har talat om SSAB. Det har fallit på min lott att nu tala om LKAB. Men jag vill efter detta något komplettera Per Westerbergs framställning beträffande konkurrensförhållandena inom stålbranschen. När det gäller LKAB kan jag inte underlåta att beröra socialdemokraternas inställning till frågan sådan den finns redovisad i deras partimotion och sådan som den presenterats i Thage Petersons inlägg här. Det ingår anklagelser mot industriministern för att han inte velat ta ställning till det ena och det andra samt krav på redovisningar, som man anser att han har krupit undan. Industriministern har haft tillfälle att själv bemöta dessa anklagelser, och jag skall inte göra något försök att lägga mig i den Nr 48 debatten. Torsdagen den Jag ville bara inledningsvis nämna detta för att förklara att vi i den 10 december 1981 moderata gruppen har läst propositionen på ett helt annat sätt. Därför står det i vår partimotion: ”Regeringens proposition 1981/82:56 innebär i stort att Kapitaltillskott regeringen ställer sig bakom de åtgärder och målsättningar som läggs fast i LKAB:s Strukturplan 81.” Vi har i dagens debatt fått det bekräftat av industriministern att vi har uppfattat honom rätt. Eftersom det inte finns meningsskiljaktigheter mellan moderaterna och regeringspartierna på denna punkt, har vi inte haft anledning att komma med särskilda yrkanden av den art som socialdemokraterna har framställt. Jag vill gärna litet närmare förklara varför vi har kommit till den slutsatsen att vi tillstyrker kapitaltillskottet till LKAB. LKAB fick för inte så länge sedan ny styrelse och ny verkställande direktör. De har ställts inför fruktansvärt svåra problem i ett företag som i år beräknas ge en förlust på 750 milj.kr. För att man skall få ett begrepp om förlustens storleksordning vill jag nämna att den motsvarar 30 26 av omsättningen och på bara ett år ett tillskott på 100 000 kr. per anställd. Det är självklart att det inte kan fortsätta på det sättet. Det är vår uppfattning att den nya ledningen har tagit itu med dessa problem på ett riktigt sätt. Och jag vill gärna instämma i vad industriministern sade i inledningen av debatten, när han karakteriserade LKAB:s program som ett mycket målmedvetet och respektingivande program. Trots att det är mycket svåra problem som LKAB står inför, är det ändå en viss skillnad mellan SSAB:s och LKAB:s situation. SSAB är, som vi har hört, i det läget att rekonstruktionen kommer mycket sent. Om det nu inte skulle fattas ett beslut om rekonstruktion, skulle bolaget inom kort stå inför ett ekonomiskt sammanbrott. För LKAB ligger det annorlunda till. LKAB har faktiskt fortfarande en ganska god ekonomisk ställning — tack vare tidigare tillskott av statsmedel. Sedan 1978 har företaget fått över 2,5 miljarder kronor av statsmedel, varav drygt 2 miljarder som förlusttäckningsbidrag. Därför kunde det ligga nära till hands att diskutera det nu föreslagna kapitaltillskottets storlek. Det ursprungliga önskemålet från LKAB och dess ägare Statsföretag var en halvering av fraktsatserna för malmtransporterna och ett kapitaltillskott på 1900 miljoner. I departementen har en prutning skett. Förslaget beträffande fraktkostnaderna har behandlats i trafikutskottet och kommer om någon vecka upp för behandling i kammaren. Vi får då tillfälle att diskutera det. Jag ville bara nämna detta, därför att man kan konstatera att det varken i den proposition som vi då skall behandla eller i den som vi nu behandlar finns någon egentlig förklaring till den prutning som har skett. Beträffande kapitaltillskottets storlek har industriministern gett en förklaring, när han har hänvisat till planer på att införa differentierade arbetsgivaravgifter. Det framgår inte om den förklaringen skall täcka hela sänkningen av kapitaltillskottet eller bara en del av denna. 65 När vi har studerat det kalkylunderlag som har funnits till hands, alltså LKAB:s egna siffror, har vi kommit fram till att det egentligen var överflödigt att — som industriministern nu har gjort — i detta sammanhang föra in en diskussion om differentierade arbetsgivaravgifter. Det föreslagna kapitaltillskottet borde enligt vår uppfattning vara tillräckligt för att uppnå målet med rekonstruktionen, utan att man räknar in pengar från en eventuellt kommande differentiering av arbetsgivaravgifterna. Vi har emellertid i ett särskilt yttrande klargjort att vi inte har någon ändrad uppfattning utan fortfarande rekommenderar en differentiering av arbetsgivaravgifterna, dvs. en sänkning, inom det inre stödområdet. Vi har på något sätt velat markera att vi inte vill räkna in dem vid diskussionen om kapitaltillskottet och inte ta ställning till storleken. Vi tycker helt enkelt att den delen inte hör hemma i denna proposition. När vi alltså tillstyrker det föreslagna kapitaltillskottet är orsaken naturligtvis först och främst den stora regionalpolitiska och samhällsekonomiska betydelse som LKAB:s järnmalmsrörelse har i malmfältskommunerna. Men det är också vår uppfattning att den nya ledningen målmedvetet och på rätt sätt har tagit ett ordentligt grepp, med förslag som bör kunna ge de bästa möjligheterna till överlevnad. Även om LKAB:s egna kalkyler visar att det kanske hade gått att klara en rekonstruktion med lägre belopp, anser vi att det vore fel att hårdra de här kalkylerna, därför att de naturligtvis innehåller en massa osäkra faktorer. Det är särskilt marknaden som är mycket svår att bedöma. Om marknaden utvecklas sämre än man hoppats, kan det också hända att LKAB:s fortfarande goda soliditet visar sig vara något av en chimär. Vi vill också gärna stryka under att LKAB i sin framställning betraktar detta som en engångsrekonstruktion. Vår tillstyrkan av kapitaltillskottet innebär också att vi föredrar en rejäl engångsrekonstruktion framför flera upprepade engångsrekonstruktioner. När det gäller SSAB är det alltså fråga om ett mycket stort kapitaltillskott. Då finns det alltid en risk för att man får snedvridna konkurrensförhållanden jämfört med andra företag i branschen. Vi är litet besvikna över att utskottet inte har varit berett att i sitt betänkande uttala sig även på den punkten. Johan A. Olsson sade att utskottet tidigare har uttalat sig om detta och att det får räcka. Men vi anser att det är just när man ger nya kapitaltillskott som det finns anledning att understryka de här problemen. Det uttalande som Johan Olsson nämnde är så gammalt som från 1977/78, och då sade utskottet: ”När det gäller de mindra handelsstålsverkens situation vill utskottet understryka vad som anförs i propositionen — —— om det angelägna i att dessa verk även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling får inte utformas så, att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. Det statliga engagemanget inom handelsstålsindustrin i form av SSAB får alltså inte medföra att mindre handelsstålverk slås ut och problem sålunda flyttas från en ort till en annan.” Detta har upprepats åtskilliga gånger under diskussioner här i kammaren. Nr 48 Jag tycker att det är just vid de tillfällen då man tillskjuter nya pengar som Torsdagen den man har anledning att bevaka de här frågorna. Därför hade vi ett önskemål 10 december 1981 om att till de krav som framställs, som industriministern anförde i propositionen, skulle läggas villkoret att det nya statsstödet inte får snedvrida Kapitaltillskott konkurrensförhållandena. Jag beklagar att utskottet i övrigt inte ställde upp = till vissa statliga på den tanken, eftersom man var helt överens i de här frågorna vid alla — företag, m.m. tidigare tillfällen. Jag beklagar också att industriministern inte finns kvar här i kammaren längre, därför att han sade i en interpellationsdebatt den 27 november i år: ”Beträffande finvalsverket i Luleå vill jag erinra om att det pågår en utredning inom SSAB i den frågan, liksom att diskussionerna mellan SSAB och svenska och nordiska tillverkare om profiler pågår. Det är ett utredningsresultat som snart föreligger — vi räknar med att det skall komma omkring årsskiftet 1981-1982.” Vad industriministern här talade om är samma program för divisionen profiler och specialprodukter som nämns i SSAB:s handlingsprogram. Men det är någonting som inte stämmer här. Inför utskottet svarade SSAB:s VD på en direkt fråga att förhandlingar med övriga svenska och nordiska tillverkare inte pågår. Vi måste först klara ut vad vi själva vill, föll hans ord ungefär. Detta måste, såvitt jag kan förstå, bero på någon missuppfattning från industriministerns sida. Jag tror att det verkliga läget är att det finns en viss oro bland övriga svenska verk beträffande det program för de valsande avdelningarnas framtid som man arbetar med inom SSAB. Möjligen kan industriministern ha förväxlat diskussionen mellan företagen — för det förekommer, har jag hört berättas, diskussioner i prisfrågor verken emellan, men de diskussionerna har inte varit ägnade att mildra den oro som faktiskt förekommer bland konkurrenterna. Det hade därför varit värdefullt, om vi hade fått bekräftat här i debatten enigheten beträffande det nödvändiga i att tillse att de stora statsstöden inte snedvrider konkurrensen. Till sist bara några ord om skrotet, eftersom Per Westerberg lovade att jag skulle säga någonting. Jag tror att det skulle föra för långt, om vi tog upp en skrotdebatt i dag också. Vi kan bara konstatera — vilket alla som följer de här frågorna är medvetna om -— att det ute i industrin förekommer en mycket intensiv skrotdebatt, som tränger sig in i huset litet då och då. Jag vill bara poängtera att frågorna om konkurrensvillkor och konkurrensförhållanden och skrotfrågan har ett visst samband. Jag nöjer mig således med att bara hänvisa till att man bör ha också skrotfrågan i åtanke när man talar om konkurrensen. Fru talman! Jag har inget ytterligare yrkande, utöver att genom att upprepa vad som tidigare har sagts och sammanfatta det yrka bifall till samtliga moderata reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är bara ett kort stycke i reservation 12 som jag blir nyfiken på, när nu moderaterna har representerats av sin gruvsakkunnige, om jag får säga så. Det finns en passus i reservationen som är ganska anmärkningsvärd. Där säger man: ”Förutsättningarna för en samordning av de statsägda gruvorna bör också studeras. Om ett bättre kapacitetsutnyttjande därigenom kan erhållas inom ett mindre antal gruvor torde de resterande gruvornas resultat och möjlighet att överleva kunna förbättras.” Vad innebär det här nu, Karl Björzén? Innebär det direkt att Grängesberg och Dannemora skall läggas ner? Vad är moderaternas mening med detta? Om det är någon som med sakkunskap kan svara på det, så är det väl Karl Björzén. Jag tycker denna passus är ett direkt slag mot vad som pågår i Grängesberg och i Dannemora.
Fru talman! Vad vi velat peka på är att framtidsutsikterna för järnmalmsgruvorna inte är särskilt lysande och att det finns en överkapacitet inom landet. Bara i LKAB finns en betydande överkapacitet, vilket det kan finnas anledning att minnas när man talar om investeringsprogram för gruvorna. Även i de två återstående mellansvenska gruvorna finns en överkapacitet, och alla gruvor går nu med förlust. Om marknaden utvecklas så att det inte går att driva dessa gruvor med lönsamhet, så måste man titta på var det är mest angeläget att behålla sysselsättningen och verksamheten. Då är det utan tvivel så, att de regionalpolitiska problemen är allra störst i malmfältskommunerna i norr. Problemen är visserligen besvärliga men ändå något lättare att klara i Mellansverige. Jag vill samtidigt säga att de mellansvenska gruvorna har en annan möjlighet, nämligen att exportera. Det är väl deras chans till överlevnad. Om Dannemora gruva, som Nils Hjorth talade så mycket om, med hjälp av devalveringen och en skicklig marknadsföring kan exportera tillräckliga volymer, så finns en möjlighet att driva gruvan vidare. Detsamma gäller väl för Grängesberg och granultillverkningen. Om denna öppnar möjlighet till export, finns det en överlevnadschans vid den gruvan. De olika produkterna vid dessa gruvor gör att de inte kan ses som ett intrång på LKAB:s möjligheter att exportera. Det är alltså möjligt att det löser sig till allas belåtenhet. Men vi måste vara medvetna om att vi inte har råd att driva många tunga företag med jättestora förluster annat än möjligen under en övergångstid för att klara omstruktureringen.
Fru talman! Nu blir jag ännu mer förvånad över den här reservationen. Karl Björzén talar nu om det som pågår när det gäller inriktningen i Grängesberg och till viss del i Dannemora för att man skall få en chans. Men då har moderaterna i reservation 12 en klar pekpinne att det i stort sett är dessa företag vi skall slå ut. Det är det man vill säga — läs mellan raderna! Karl Nr 48 Björzén var visserligen inte med på detta ärende i utskottet, men det här är Torsdagen den innebörden av moderaternas reservation: Lägg ned — det finns ingen framtid. 10 december 1981 Om det inte är den uppfattningen man vill föra fram, är den här reservationen totalt onödig. Vad jag kan förstå finns det plats för våra återstående järnmalmsgruvor i det här landet, och det är väl inte slut med denna utveckling. I så fall är det verkligen allvarligt för sysselsättningen framöver. Jag är helt övertygad om att både Dannemora, Grängesberg och LKAB i framtiden har en plats i den svenska järnmalmsbrytningen.
Fru talman! Det är litet svårt att förstå Lars-Ove Hagberg. Som jag uppfattade det inledde han sin replik med att säga att han gillade vad jag deklarerat om vår uppfattning. Sedan vände det åt rakt motsatt håll, och då gillade han det inte alls, förmodligen beroende på att han inte trodde på vad jag sade. Jag vill anknyta till vad Johan Olsson klagade över förut, nämligen att det var onödigt många reservationer och att en del av de moderata reservationerna kunde betraktas som överflödiga. Jag tror att man skall tänka på framtiden och se våra reservationer som råd och tips inför kommande propositionsarbete. Det måste vara bättre för regeringen att veta litet grand om vartåt det lutar. Det kan man få fram genom att på det här sättet reservera sig, även när det inte finns tunga formella skäl som absolut nödvändiggör en reservation.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar föreslås det bl.a. ett medelstillskott till LKAB. Det är positivt och nödvändigt att så sker, och jag tror att det, tillsammans med en del av det som LKAB-ledningen nu planerar att föreslå för framtiden, kommer att medverka till att på nytt göra företaget både effektivare och slagkraftigare. Men tyvärr räddar man inte jobben för de anställda med detta. Det blir i stället så, att flera hundra av de anställda får gå över till en som jag menar osäker tillvaro i något som heter ”särskild organisatorisk enhet som kommer att sysselsättas med projektarbeten, utbildningsverksamhet m.m.”. Vad detta egentligen innebär och vad det kan ge för resultat, det får framtiden utvisa. Klart är väl ändå att man egentligen från företagsledningen helst ser att den personal som på det här sättet sidoordnas skall sluta och gärna flytta någon annanstans. Nu drar man dessutom ner investeringsnivån väldigt hårt, och det innebär att man ytterligare förvärrar en redan besvärlig sysselsättningssituation. Och jag konstaterar att tyvärr inte heller regeringen har något att erinra mot LKAB-ledningens planer på den här punkten. Det tycks vara så, att allt annat får stå tillbaka för statsmakternas krav på företagsekonomisk lönsamhet, och det kommer att skapa stora problem i framtiden. Jag vill verkligen varna för följderna av vad man nu är på väg att göra. 69 Det är nämligen, fru talman, enligt min mening oklokt att sätta välutbildade gruvarbetare på annat arbete, då man i stället borde sätta in den resursen på tillredning, exempelvis för den kommande brytningen på djupare nivåer eller på andra angelägna investeringsarbeten. Det är risk för att man, den dag då det blir aktuellt att göra de här investeringarna, tvingas att anlita entreprenörer av det enkla skälet att man inte har tillgång till kunnig arbetskraft. Tyvärr ser det ut som om utskottsmajoriteten inte beaktar sådana effekter. Den starkt bantade investeringsnivån drabbar också många andra angelägna projekt. Ett sådant är det sedan länge planerade apatitverket i Malmberget. 75 20 av den planerade produktionen är redan såld. Investeringen är bevisligen lönsam, men trots detta tvekar LKAB:s styrelse att fatta beslut om utbyggnaden. Varför gör man då ingenting annat från regeringens sida än följer företagsledningen? Det gäller ju ett antal värdefulla arbetstillfällen i en bygd, där statsmakterna genom exempelvis den tillsatta malmfältsutredningen i varje fall ser ut att vilja göra några insatser. En annan och kanske ännu allvarligare följd av den låga investeringsnivån gäller brytningen av det s.k. västra fältet i Malmberget. I den delen av gruvfältet finns det som bekant stora volymer malm, både hematitmalm och magnetitmalm, och de malmerna lämnar man nu åt sitt öde, därför att man inte anser det lönsamt att i dag bryta den hematitmalm som finns där. Detta är enligt min mening obegripligt av flera skäl, framför allt därför att man i Malmberget har ett alldeles färdigt hematitverk, som man lade i malpåse för några år sedan. Det står färdigt att tas i bruk för att förädla den här hematitmalmen. Om man nu inte vill göra detta, borde man i alla fall bryta hematitmalmen och lägga den i lager, allt i syfte att rädda förutsättningarna för den framtida gruvbrytningen i Malmbergsgruvan. Det är nämligen snart dags att tala om rovbrytning i Malmberget. Och bergmästaren, som har att förhindra en sådan brytning, har uttalat sin oro över att det s.k. västra fältet i Malmberget inte avsänks i samma takt som den övriga delen av gruvan. Om nu inte företagsledningen av lönsamhetsskäl vill öppna västra fältet, borde ändå regeringen, med sitt långsiktiga ansvar för våra naturtillgångar, ge företagsledningen de direktiv och de resurser som behövs för att förhindra en rovbrytning i gruvan. Regeringen sluter tydligen helt upp bakom LKAB-styrelsens handlingsplan. Också jag tycker att den handlingsplanen i stora delar är bra. Det är exempelvis helt nödvändigt att uppnå en brytningsvolym på ca 25 miljoner årston för att man därmed bättre skall kunna utnyttja produktionsapparaten. För detta är det nödvändigt med den offensiva marknadsbearbetning som företagsledningen har beslutat och delvis redan påbörjat. Eftersom man i planen dessutom kräver en 30-procentig förbättring av produktiviteten i fråga om järnmalmsbrytningen, får man det intrycket att LKAB i dag är ett sjukt och dåligt företag. Men så är ju inte fallet. Den låga produktiviteten har i allt väsentligt sin förklaring i att man tvingas köra produktionsapparaten på sparlåga. Det är därför nödvändigt att så snart som möjligt komma upp till en Nr 48 produktion av 25 miljoner årston. Torsdagen den Redan på den tiden då LKAB:s verkställande direktör hette Arne 10 december 1981 Lundberg myntades begreppet att LKAB var i malmfälten för att bryta malm. Därmed punkt och slut. Redan då protesterade vi — jag var nämligen Kapitaltillskott anställd vid LKAB på den tiden — och även berörda kommuner mot denna = fill vissa statliga princip. företag, m.m. LKAB var då, och är i dag, ett stort företag med stora resurser i form av tekniskt och administrativt kunnande. Dessutom är företaget den totalt dominerande industrin i de aktuella kommunerna. Det innebär att företaget måste ta ett betydligt större ansvar för sysselsättningen än vad en sådan här snäv målsättning innebär. Det är därför rent av otäckt att läsa den moderata reservationen nr 4, där man begär mycket snäva ramar för LKAB:s framtida verksamhet. Moderaterna vet så väl att det privata näringslivet har ett ringa intresse för etablering i malmkommunerna. Jag har ännu inte hört talas om något initiativ från moderat håll som syftar till att förändra situationen. Trots det vill man nu också förhindra att det statliga LKAB gör något annat än bryter järnmalm, för det är väl det man menar med uttrycket ”den normala verksamheten”. Jag vill gärna fråga moderaterna: Är detta moderaternas tack till gruvarbetarna för de många inlevererade vinstmiljarderna under gången tid? Karl Björzén påminde för en liten stund sedan i talarstolen om förlustsiffror på 100 000 kr. per anställd. Det skulle vara trevligt om Karl Björzén och jag kunde minnas hur stora vinsterna var på den tiden. Men det är nu glömt. Nu anför man av olika skäl bara de stora förlustsiffrorna. Jag vill kalla det här cynism i sin prydno. Det ger gruvarbetarna i varje fall klart besked när det gäller moderaternas omsorg om malmkommunernas framtida utveckling. Tyvärr finns det ingen tröst att hämta hos regeringen heller, i varje fall inte om man läser det som industriministern anför i propositionen och som återges i betänkandet på s. 6. Det har tidigare citerats i dagens debatt. Jag konstaterade att Johan Olsson som företrädare för utskottet för en stund sedan betecknade de moderata motionerna som någonting som slår in öppna dörrar. Man är alltså helt överens. Det skulle betyda att de moderata motionerna finns med egentligen bara av — skulle jag vilja säga — kosmetiska eller andra skäl. De har ingen praktisk betydelse, därför att regeringen och moderaterna i allt väsentligt är överens. Det citat jag tänker på är följande: ”Eftersom lönsamheten är den enda garantin för en långsiktig överlevnad av järnmalmsrörelserna i Kiruna och Gällivare får strävan att uppnå detta mål inte motverkas av att LKAB påläggs andra sysselsättningspolitiska uppgifter än de som ligger i den normala verksamheten.” Det är, som jag konstaterat, alls ingen skillnad mellan det citerade och det som anförs i den moderata reservationen. Man tycks vara helt överens inom borgerligheten om att på sikt ändå reducera LKAB:s verksamhet i malmfälten till att enbart gälla järnmalmsbrytning. Hur många än ä : fräs N 7 människor som då kommer att få sysselsättning — eller rättare sagt hur många som då kommer att mista sin sysselsättning — är helt och hållet betingat av vilken lönsamhet man ställer krav på för LKAB:s räkning. Det här gör att jag verkligen vill fråga regeringen och moderaterna: Hur vill ni skapa de arbetstillfällen som är nödvändiga för att upprätthålla den sysselsättning som behövs för att man skall kunna bibehålla och utveckla malmkommunerna? Vidare vill jag fråga: Anser ni er ha råd att avstå från den resurs som LKAB representerar och följaktligen förhindra att LKAB tar en aktivare del i sysselsättningsskapandet inom andra områden än järnmalmsbrytningen? Om nu LKAB uteslutande skall ägna sig åt brytning av järnmalm, vem skall då bryta och förädla andra malmer och mineraler? Är det meningen att detta skall förbehållas det privata Bolidenbolaget? I och för sig kan jag förstå den borgerliga regeringens och moderaternas ambition att låta staten svara för den förlustbringande, olönsamma järnmalmsbrytningen och lämna den vinstgivande sulfidmalmshanteringen till privatkapitalet. Det stämmer ju helt överens med den ideologi som ni företräder. Men, mina vänner, räkna med bråk! Norrbottens och malmfältens gruvarbetare kommer nämligen inte att finna sig i en sådan behandling. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 6 och 7.
Fru talman! I mitt huvudanförande försökte jag, Karl-Erik Häll, understryka vilken besvärlig situation med stora förluster och stora problem som LKAB hade hamnat i och hur beroende företaget och Norrbotten är av att man kan reda ut problemen. Vi anser att det är alldeles riktigt att säga, som företagsledningen har gjort i sitt handlingsprogram, att man måste koncentrera sig på överlevnad och att all ledningskapacitet och alla ansträngningar måste koncentreras på järnmalmssidan för att klara den närmaste framtiden och se till att man kan fortsätta att bryta järnmalm där uppe. Det hindrar emellertid inte — det är säkerligen också Karl-Erik Häll medveten om — att LKAB samtidigt förklarat sig berett att hjälpa till med resurser och kunnande för att realisera eventuella andra projekt som är lönsamma. Detta har förresten också industriministern sagt vid många tillfällen på regeringens vägnar. Det är alltså inte fråga om att låta lönsamma projekt i Norrbotten ligga outnyttjade. Naturligtvis kommer man att utnyttja alla möjligheter som finns för att realisera sådana. Men man får inte belasta LKAB:s företagsledning med krav som går utöver vad som är rimligt för företagsledningen att åta sig i nuvarande läge, då den måste koncentrera sig på företagets överlevnad. Jag tror att det var en storm i ett vattenglas som Karl-Erik Häll rörde upp här.
Fru talman! Det är kanske onödigt att tillägga någonting, men jag gör det Torsdagen den därför att jag tycker att Karl-Erik Häll har tolkat utskottets skrivning på ett 10 december 1981 alldeles orimligt sätt. En sådan verksamhet som det här är fråga om måste ha långsiktig Kapitaltillskott lönsamhet. Det innebär inte att LKAB inte skulle kunna driva brytning av = till vissa statliga andra malmsorter än järn. Viscariagruvan har ju nyligen satts i gång med stöd — företag, m.m. av riksdagen och industriministern. Det är ett exempel på att företaget strävar efter också annan produktion. Men man skall inte utan vidare lägga sysselsättningspolitiska uppgifter på LKAB, uppgifter som företaget egentligen inte kan klara utan lönsamhet. I det fallet finns det andra krafter som måste sättas in. I grunden ligger att vi måste få ett näringsliv som omfattar verksamheter av olika slag och som är så pass lönsamt att man där kan fullgöra en del av de uppgifter som gruvverksamheten inte längre har. Den gamla offertmetoden finns ju också. Om det visar sig att den bästa lösningen är att LKAB utför en uppgift, som är klart preciserad, för att medverka i sysselsättningsskapande syfte, så är det möjligt att göra så. Vi har inte ändrat på principen att man kan göra det på basis av en offert som lämnas till statsmakterna. Den möjligheten finns alltså kvar. Karl-Erik Häll bör inte tolka utskottets skrivning snävt utan positivt. Men grundprincipen är att verksamheten måste vara lönsam.

Fru talman! Låt mig först bemöta Karl Björzén, som återigen kryper bakom företagsledningens planer i deras hela omfattning och säger att det nu är LKAB:s problem att överleva. Får jag då fråga Karl Björzén: Vad är Karl Björzéns definition på överlevnad? Är ett hälften så stort LKAB detsamma som att företaget överlever? Är en tredjedel av de nu sysselsatta kvar i järnhanteringen i LKAB tillräckligt för att betecknas som ett överlevande, enligt Karl Björzéns mening? Man måste vara på det klara med vad det hela kan innebära. Jag förstår om Karl Björzén gömmer sig bakom företagsledningen. Det skulle måhända jag göra i samma situation om jag själv gärna såg att LKAB:s verksamhet bantades och att staten fick ta ansvaret för de människor som på det sättet blir över. De andra projekten — var är de någonstans? Här går man in med statliga medel, ställer en mängd människor på sidan av hanteringen och säger, som jag citerade tidigare, att de skall sysselsättas med projekt, utbildning m.m. Var snäll och tala om för mig och kammarens övriga ledamöter, Karl Björzén, vad de projekten innehåller och med vilken trygghet man kan säga att detta är en lösning. Hur länge finns dessutom de människorna kvar? Skulle Karl Björzén stanna under de osäkra förutsättningarna och vänta på att det skulle hända något positivt? Jag vill också säga till Johan Olsson, som hänvisar till Viscariagruvan: Jag skulle vilja se den regering eller den företagsledning som skulle underlåta att öppna den här guldgruvan — det är fråga om det, även om det gäller kopparmalm. Johan Olsson pekar på den gruvan som ett exempel, men jag S förmodar att det kommer att dröja länge innan något liknande projekt dyker upp. Jag vill därför ställa samma fråga till Johan Olsson, som företräder utskottet: Vad är det för projekt som ni menar skall ramla i famnen på LKAB? Sedan rekommenderas jag att vara positiv. Det hjälper inte hur positiv jag än är. Men jag är faktiskt positiv i detta fall och har anledning att vara det. Det finns nästan inga människor på den här jorden som har större anledning att vara både positiva och aktiva när det gäller LKAB:s och malmkommunernas överlevnad och fortbestånd än vi som bor där och gjort hela vår livsgärning inom malmbrytningen, gjort hela vår livsgärning i de bygder som det nu är fråga om att rasera. Kom alltså inte och råd oss att vara positiva — var i stället litet mer aktiva själva, ni som makten har, och ge de direktiv och förutsättningar som skapar reella möjligheter att inte bara överleva utan också fortleva.
Fru talman! Det är nog varken vi två och övriga här i kammaren, Karl-Erik Häll, eller LKAB:s ledning som avgör hur stor verksamhetsvolymen vid LKAB kan bli under den närmaste framtiden, utan det är i stort sett marknadsförutsättningarna som avgör vilken volym järnmalmshanteringen kan ha. Karl-Erik Häll försöker antyda att det skulle finnas någon som skulle ha intresse av att verksamheten vid LKAB minskas. Det är det naturligtvis inte. Vi är säkert alla överens om att det är önskvärt att LKAB kan uppnå den verksamhetsvolym som ledningen har hoppats på. Ännu bättre vore det om volymen kunde bli ännu större, så att man fick fullt kapacitetsutnyttjande. Att påstå att någon skulle önska något annat är att göra orimliga och litet dumma antydningar i debatten.
Fru talman! Trots den underförstådda kritiken vill jag säga, Karl-Erik Häll, att vi måste vara positiva. Vi måste tolka uttalandena positivt. Det jag närmast reagerade mot var Karl-Erik Hälls tolkning av uttalandet i propositionen. Det som sägs där visar ju att det är nödvändigt att anstränga sig, så att man får en verksamhet som bär sig på lång sikt. Den proposition som vi i dag behandlar visar att man ställt upp från olika håll för att såvitt möjligt lösa de stora problem som finns i Norrbotten, inte minst i malmfältskommunerna. Vi måste hjälpas åt för att hitta olika möjligheter att sysselsätta de människor som bor där. Näringsutskottet har nyligen varit på besök i malmfältsområdena, och vi är imponerade av hur man på olika håll försöker hitta lösningar för att skapa flera arbetstillfällen. Jag besökte en del småföretag, som jag ser som ljusglimtar, även om de inte ensamma kan lösa problemen. Vi får som sagt försöka hjälpas åt. Kommer Karl-Erik Häll med bra förslag till LKAB kommer företaget — det är jag övertygad om — att ta upp dem och även att föra dem vidare till regeringen, om det skulle erfordras extra resurser.
Fru talman! Ja då, Johan Olsson, jag skall vara hur positiv som helst! Jag skall använda all min fantasi för att åstadkomma förslag som gör det möjligt för Johan Olsson att i positiv anda spinna vidare och skapa ny sysselsättning! Till Karl Björzén vill jag säga att om jag har gjort några dumma antydningar i debatten så har det sin grund däri att jag har varit med tillräckligt länge här i riksdagen för att ha varit vittne till hur angelägen man från moderat håll var att sälja de då vinstgivande LKAB-aktierna till privatkapitalet. Nu har jag fått uppleva hur man från samma håll gör allt för att lasta skulden och ansvaret på staten, till förmån för den privata sidan. Karl Björzén måste förstå att jag, med den bakgrund och den erfarenhet jag har, aldrig kommer att tro annat än att det finns en mening med Karl Björzéns och moderaternas reservationer. Man skall nog läsa dem som de är, även om Karl Björzén tidigare bad litet grand om ursäkt för en del av dem.

Fru talman! I betänkandet över propositionen om kapitaltillskott till vissa statliga företag, som nu behandlas, skall jag begränsa mig till att kommentera den del som handlar om tillskottet till Svenskt Stål AB. Alltsedan Svenskt Stål bildades genom sammanslagningen av landets största handelsstålsverk har en märklig process ägt rum, där staten ständigt fått stå för investeringarna, medan de privata ägarna utan att behöva satsa någonting i företaget ändå garanterats en betydande del i ägandet och därmed över företagets utveckling. Som regel innebär förhandlingar mellan parter att båda parter får ge och ta. Men de förhandlingar som ägt rum mellan regeringens representanter och de privata ägarna i SSAB har resulterat i att staten tvingats satsa miljard efter miljard, medan det privata ägarkapitalet inte behandlats som normalt riskkapital utan getts en speciellt förmånlig behandling. Resultatet av förhandlingarna mellan ägarintressena i SSAB har verkligen chansen att gå till historien under rubriken ”Konsten att blåsa skattebetalarna på hundratals miljoner”. Ett exempel på detta är köpet av järnvägsföretaget TGOJ, som kostade skattebetalarna 450 milj.kr. direkt samt 396 milj.kr. i kvarliggande åtaganden -— totalt alltså 846 miljoner. Därefter har samma företag sålts till SJ för 1 kr.! Tala om svindlande affärer! Och det i dessa tider, då statsfinanserna vacklar. Pengarna kunde t.ex. ha använts till angelägna investeringar för att förverkliga SSAB:s strukturplan. I stället för att betala ett överpris för nämda företag kunde pengarna ha använts för ett rälsverk, som kostar ca 100 miljoner eller — varför inte? — ett rationellt valsverk för mediumprodukter, som kostar ca 300 miljoner. Därmed skulle SSAB:s konkurrensförmåga ha förbättrats avsevärt. I utskottsbetänkandet behandlas det socialdemokratiska kravet på att regeringen för riksdagen skall redovisa SSAB:s finansiella situation, planerade strukturella förändringar, m.m. Inte minst det sistnämnda kravet — att få en redovisning av hur strukturen skall förändras — är ett viktigt krav mot bakgrund av på vilket sätt tidigare handlingsplaner behandlats. För det har verkligen inte rått någon brist på sådana sedan SSAB bildades. I samband med företagets bildande presenterades strukturplanen, en plan som genomförts till vissa delar. Därefter presenterades den s.k. perspektivplanen och nu senast Handlingsprogram 82. Gemensamt för de sistnämnda planerna är att de i huvudsak resulterar i att tusentals anställda inom företaget mister sina jobb utan att företagets ekonomi nämnvärt förbättras. Naturligtvis är det inte fel att justera antagna planer, om det visar sig nödvändigt. Men då måste man också vara beredd att klargöra vad som gäller i fråga om planeringen för de olika produktområdena och divisionerna. Tolkningarna av de lagda planerna är olika, inte minst bland de ansvariga i företagsledningen. Det påstås dels att den långsiktiga strukturplanen gäller, dels att Handlingsprogram 82 är ett komplement. Hur detta går ihop har ingen hitintills lyckats förklara på ett trovärdigt sätt. Hur kan man t.ex. påstå att Luleå skall bli ett metallurgiskt centrum enligt strukturplanen, när den senast presenterade planen innebär att Luleås halva metallurgiska kapacitet ställs av? Det finns alltså en mängd oklarheter på detta område som måste redas ut, och självfallet bör det ske inför riksdagen som är företagets huvudfinansiär och som har det övergripande sysselsättningsansvaret i landet. I den socialdemokratiska reservationen ställs krav på en redovisning av SSAB:s finansiella situation och av hur företagets ekonomiska utveckling bedöms bli under de närmaste åren samt av de strukturella förändringarna och konsekvenserna av dessa för sysselsättningen på de berörda orterna. Detta är ett högst berättigat krav, om företagets utveckling skall klaras på sikt — inte minst med tanke på dessa frågors vikt för sysselsättningen i vårt av arbetslöshet mest pinade län, Norrbotten.

Fru talman! Jag vill mycket kort kommentera dels Vattenfalls förvärv av Gränges kraftrörelse, dels utskottets behandling av min motion 1981/ 82:114. Vattenfalls förvärv av Gränges kraftrörelse har kritiserats av många i dag. Jag delar i princip uppfattningen att priset är högt. Men jag tror ändå att det för framtida bruk kan vara på sin plats att kort göra en analys. Det är inte så lätt att läsa ut vad vattenkraften egentligen kostar. Det är Nr 48 många nyttigheter som ingår i förvärvet — stora kraftledningar, transformato Torsdagen den rer, vissa distributionsrättigheter. Priset 1:70 kr. per kWh har nämnts. I 10 december 1981 annan uppgift sägs att om man lägger ihop all vattenkraft är årskapaciteten 415 GWh och priset skulle vara 520 milj.kr., alltså 1:25 kr. per kWh. I — Kapitaltillskott proposition 25 talas också om förvärvet av Fiskeby AB, där Vattenfall förvärvar 38 GWh för 35 milj.kr. Där behövs dock en väsentlig upprustning. Jämför vi med det kända fallet Sölvbacka kan vi konstatera att den beräknade investeringen på 100 milj.kr. motsvarar 1:40 kr. per kWh. Sydkraft betalar 1 kr. per kWh. Men det är intressant att i detta sammanhang dra ytterligare en parallell med Sölvbacka. Det totala värdet där är beräknat till 350 milj.kr., alltså 5 kr. per kWh. I jämförelse med detta framstår Grängesaffären som en mycket förmånlig affär. Det höga priset har man kommit fram till genom att beräkna förväntade vinster fram till år 2041 och diskontera dem till nuvärdet.

Om man nu i logikens namn skall använda samma matematik i båda riktningarna, får alltså Vattenfall nu möjlighet att göra ett förvärv av en realtillgång som producerar ungefär fem sex gånger så mycket vattenkraft som den man avstod vid bytet med Sölvbacka. Rimligtvis bör detta, om förvärvspriset är ungefär detsamma, ge samma förbättring av Vattenfalls förräntningsförmåga som en försäljning av vattenkraft minskar den. Det innebär, om vi använder matematiken lika i båda riktningarna, att Vattenfalls nettoförräntningsförmåga skulle förbättras i storleksordningen 1,3 miljarder genom den här affären. Jag har räknat bort vad man avstod i Sölvbacka. Räknar vi 12 26 på detta, innebär det att statens inkomster skulle öka med 160 miljoner per år och att staten skulle få tillbaka pengarna för själva vattenkraftsförvärvet på 3—4 år. Jag vill peka på den här intressanta matematiska företeelsen för att kammaren skall vara uppmärksam på detta, när vi så småningom skall pröva räntenedsättningen i samband med Sölvbackaaffären. Jag vill också med detta ha sagt att om den här affären är god eller dålig bör nog ingen med alltför stor bestämdhet uttala sig om i dag. Det beror också på vilka avgifter som kommer att tas ut på vattenkraft i framtiden. Så något om finansieringen. Vattenfall finansierar köpet med ett återlån från den särskilda fond som inrättats för att säkra förvaringen av utbränt kärnbränsle. Syftet med återlån från fonden har varit att underlätta investeringar som säkrar avvecklingen av kärnkraften. Man kan inte påstå att det förvärv som vi nu talar om på något nämnvärt sätt bidrar till detta. Därför har jag i motion 114 hävdat att det är ytterligt väsentligt att dl pengarna snabbt återbetalas så att man inte urholkar möjligheterna att använda fonden till det som den egentligen är avsedd för. Utskottet har helhjärtat ställt upp på detta. Utskottet anför också att eftersom motionens syfte väl stämmer med den lag som gäller för fondens utnyttjande, så förutsätter utskottet att motionen kommer att beaktas. Därmed har utskottet inte ansett det nödvändigt att göra något särskilt tillkännagivande från riksdagens sida. Jag vill emellertid ytterligare stryka under att utskottet enhälligt har förutsatt att motionens syfte till alla delar kommer att tillgodoses.